Fru talman! Jag delar Elver Jonssons uppfattning om att man måste sätta in åtgärder snabbt. Men jag kan inte ställa upp på den beskrivning som Elver Jonsson gör. Om man tittar på vad som har hänt under de senaste åren ser man att det på årsbasis har tillkommit över 100 000 nya jobb. Jag bemötte inte Elver Jonssons kritik att för få jobb kommer till i tjänstesektorn i mitt inledningsanförande. Förra året ökade tjänstesektorn i detta land med 61 000 personer, så man kan väl knappast från Folkpartiet beskylla oss för att vi inte har försökt anpassa förutsättningarna när det gäller att starta verksamhet i detta land. Det är ett bevis på att tjänstesektorn verkligen har fått en möjlighet och att det kanske delvis beror på den näringspolitik som man har utformat i andra utskott som vi inte har varit involverade i. Jag tror inte på att det är gamla åtgärder och att det saknas nytänkande, som Elver Jonsson sade. Vi har hela tiden jobbat målmedvetet. Vi har ändrat. Från den ena får man kritik för att man ändrar i programmen, och från den andra får man kritik för att man ändrar för lite. Det är roligt att höra att oppositionen även på den punkten är överens.
Fru talman! Johnny Ahlqvist säger att vi har haft en väldig tillväxt i tjänstesektorn. Det är ett korrekt påpekande att den är betydligt större efter de senaste åren. Men symtomatiskt är att det framför allt sker tillväxt på områden där män dominerar. Vad gäller de delar av tjänstesektorn som kvinnor anser sig stå nära har entusiasmen från statsmaktens och myndigheternas sida varit betydligt mindre. Medan vi både har applåderat och ekonomiskt gynnat konsulter och människor med tekniska yrken har vi t.ex. inom tjänste och servicesektorn och inom vårdområdet - t.ex. hemserviceområdet, där det finns en del mycket framgångsrika kvinnor nu - fortfarande kvar stela regler, och vi är utan den stimulans som behövs. Det är en av de saker som jag tycker att vi behöver tänka nytt om. Vi behöver ha en arbetsmarknad som gynnar både unga kvinnor och unga män när det gäller att starta eget. Sedan nämnde Johnny Ahlqvist att han kände sig något om inte förvirrad så förvånad över att vi hade olika siffror vad gäller arbetsmarknadsstatistiken. Det är väl inte så konstigt. Det har myndigheterna också. Det beror på om man talar om öppen arbetslöshet, om man lägger till åtgärdssidan, om man lägger till de latent arbetssökande och om man lägger till dem som anser att de har hinder som gör att de inte kommer ut på arbetsmarknaden av det skälet. Jag tror att vi kan ha olika siffror, men en sak borde vi ändå vara överens om. Att vi i en sådan gynnsam konjunktur som vi har haft under senare år fortfarande har dessa arbetslöshetstal är inte bra, och det behöver åtgärdas. Sedan har vi problemet med flaskhalsar. Vi får allihop ta till oss - regeringsledamöter, riksdagsmän och särskilt vi som sitter i arbetsmarknadsutskottet - att vi inte har klarat av att hitta en kompetenshöjning som gör att de lediga platserna stämmer med utbudet av arbetskraft. Där brister det, och där behöver det ske en förbättring.
Fru talman! Det är naturligtvis oerhört viktigt att man kommer till rätta med flaskhalsarna. Men det handlar inte bara om en politisk viljeinriktning. Politiken och utbildningssystemet kan knappast ställa om över en enda natt när vi vet vilka tider det handlar om för att utbilda de yrkesarbetare som det börjar bli brist på. Jag tycker faktiskt att det ansvaret inte bara är vårt. Arbetsgivarsidan får faktiskt också ta på sig en del av det ansvaret. Det är kanske en dålig framförhållning när det gäller hur man ska rekrytera personal till olika grupper. Jag nämnde mest de olika siffrorna som lite kuriosa. Om de här inläggen ska vara alternativet till det som läggs fram i propositionen i dag är det väl en förutsättning att man åtminstone i en inledning kan komma överens om vilka siffror som gäller för arbetslöshetstalen. Det är kanske lättare att göra det gemensamt mellan de fyra borgerliga partierna än att komma överens om vilken sorts politik som man ska använda. Det såg vi ju liksom bevis för förra gången det prövades i det här landet. Då var det kanske inte så lätt alla gånger att vara samstämmiga. Det enda som är riktigt samstämmigt är egentligen att Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet är beredda att skära bort nästan 20 % av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Samtidigt säger Elver Jonsson att man ska göra ytterligare på arbetsmarknadspolitikens område. Jag har jättesvårt, fru talman, att få den ekvationen att gå ihop.
Fru talman! Jag tänkte beröra några punkter. Mycket är redan sagt. De siffror som Johnny Ahlqvist redovisade har inte vi på den borgerliga kanten bara hittat på. De siffrorna har vi naturligtvis tagit ur offentlig statistik, kanske t.o.m. ur vissa propositioner. Jag tror att Johnny Ahlqvist ändå håller med om att det finns en hel del problematik i dessa siffror. Inte minst finns det problematik med den brist på arbetskraft som finns på vissa håll, t.ex. inom IT-sektorn. Det är den moderna nya ekonomi som växer fram som helt enkelt bromsas av brist på arbetskraft, trots att det går så bra för Sverige. Det här borde vi egentligen vara överens om. Det finns faktiskt en hel del som vi är överens om; det kanske man inte tror i och med de inlägg som är här. Vi tycker också att det är viktigt med kompetensutveckling och utbildning, men vi ser ju inte särskilt mycket av det. Vi tycker nog, kanske till skillnad från Johnny Ahlqvist, att reglerna är många. De är komplicerade. De blev inte färre. De är inte särskilt flexibla. Allt det här och att man t.ex. inte inför vårt förslag om bortre parentes leder till att det blir en massa krav på kontroll i stället för att man förtydligar den enskildes ansvar. Detta kräver att man inför krav på kontroll. Jag ser att min talartid nästan är ute. Jag vill ta tillfället i akt att från vår sida tacka Johnny Ahlqvist för ett stimulerande samarbete och många hårda men bra debatter. Vi önskar honom också lycka till i hans nya arbete. Tack!
Fru talman! I mitt inledningsanförande efterlyste jag den nya politik som moderaterna vill föra. Man pekar själv i sin reservation på att man har en ny politik för en ny tid, och Henrik Westman gör det också i sitt anförande. Tyvärr har jag inte fått svar på det som jag efterlyste, men jag kan förmoda att jag i nästa replikskifte kan få förklarat vad den nya politiken för en ny tid är för något. Det skulle säkert, som jag sade, vara oerhört viktigt för kammaren - och inte minst att få det i protokollet för framtida forskning - att höra vad moderaternas alternativ är i arbetsmarknadspolitiken.
Fru talman! Vi har redovisat vår politik dels i våra reservationer, dels i de motioner som vi har väckt. Vi har redovisat åtskilliga förslag. Jag kan bara tala om några. Vi bör t.ex. ta lärdom av vad som sker i Farum. Vi bör använda oss av den privata arbetsmarknaden vad gäller arbetsförmedlingar t.ex. Jag kan slutligen konstatera att vi har väldigt olika krav på underlag för att fatta beslut. Vi har tyckt att det saknas underlag för flera av de förslag som finns här. Johnny Ahlqvist har inte samma uppfattning.
Fru talman! Man är så snabb från Moderaternas sida med att döma ut aktivitetsgarantin, som är oprövad. Samtidigt har ni inga problem själva med att lägga fram helt nya förslag inför den här kammaren. Moderaternas förslag skulle faktiskt kunna vinna gehör vid den omröstning som kommer senare. Hur väl prövade är de förslag som ni lägger fram? De är inte prövade på något sätt. Skillnaden är bara att vi lägger fram en aktivitetsgaranti för att hjälpa de arbetslösa. Ni sätter bara ljuset på att jaga de arbetslösa. Er nya politik är inte ny. Det är mycket nygammalt i den politiken. Det handlar om att man ska höja egenavgiften. Jag förstår att Henrik Westman har svårt för det här och inte vill ha detta till protokollet. Er motion handlar ju om att man ska höja avgiften till a-kassan med 2 000 kr om året. Vad är det för nytt i att dra ned 15 miljarder på skola, vård och omsorg? Vad är det för nytt med 50 000 färre anställda inom vården? Vad är det för nytt, Henrik Westman, med att sänka a-kassa, sjukförsäkring och föräldraförsäkring till en nivå på 75 %? Det är faktiskt det som gömmer sig bakom orden om moderaternas nya politik för en ny tid. Nu har detta i varje fall kommit till protokollet.

Fru talman! Först vill jag instämma i det som Margareta Andersson sade om vårt tidigare samarbete. Jag tycker att det känns lite bittert på något sätt att Centerpartiet under den här mandatperioden har krupit in i högerburen. På något sätt hade vi ett oerhört bra samarbete under den förra mandatperioden, men nu har man valt att luta sig mot moderaterna i stället, och det är jag den förste att beklaga. När det gäller de grupper som Margareta Andersson nämner, invandrarna och även andra, är det på det sättet att när det gäller aktivitetsgarantin så skriver vi i betänkandet att vi till att börja med prioriterar skogslänens problem och de problem som finns i storstäderna. Tanken är ju att man i första hand ska använda aktivitetsgarantin eller övergångsarbetsmarknaden - det är en lek med ord bara - i fråga om just de grupper som Margareta Andersson tog upp. Beskrivningen att det skulle hända så lite tycker jag inte riktigt stämmer. Jag har blivit kritiserad i den tidigare debatten från andra partier som säger att allt går för snabbt. Någonstans måste vi väl komma överens om att lagom är bäst. Och jag tror att den takt som vi har haft när det gäller arbetsmarknadspolitiken under de senaste åren har varit den bästa takten. Jag tror inte att vi vill gå tillbaka till början av 90-talet när arbetslöshetstalen steg och när både vi och alla politiker i denna församling, inklusive många tjänstemän, var oerhört vilsna därför att vi fick arbetslöshetstal som vi kanske aldrig hade sett tidigare. I skuggan av det producerade vi ett antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder, både när ni hade regeringsinnehavet och när vi hade det, som kanske inte var de bästa åtgärderna. Jag tror att det är bättre att man försöker att ta det lite lugnt i stället och hitta modeller som man kan jobba med framöver, framför allt på det lokala planet.

Fru talman! Jag tror inte att det är brist på resurser för valideringar. Om man tittar i budgetpropositionen, eller om det var vårpropositionen, för ett år sedan avsattes ytterligare medel för detta. Naturligtvis ligger dessa pengar och skvalpar någonstans, och det ligger en beställning hos regeringen eller någon annan att man ska öka takten på detta. Jag har precis samma uppfattning som Margareta Andersson. På något sätt är det en skamfläck i arbetsmarknadspolitikens historia att man har stora grupper i det här landet som har en oerhört bra utbildning men fel efternamn. Det är en attityd som vi måste jobba med, inte bara i denna kammare. Jag tror att det är oerhört viktigt att man jobbar aktivt med detta ute i föreningslivet, inom alla grupper, för att nå ut med detta budskap. Jag tror nämligen inte att bara vi politiker mäktar att föra ut det budskapet. Det är oerhört viktigt att vi tar till vara den arbetskraft som finns och som är välutbildad. Dessa människor vill i de flesta fall bara ha ett jobb direkt som de kommer hit. Men det kan finnas problem med att man inte kan bedöma deras utbildning. Jag överlämnar ett arv till denna kammare när jag nu för sista gången står i talarstolen att ni som sitter här måste driva den frågan vidare gentemot myndigheter, regering och den byråkrati som kanske har satt stopp just för valideringsprojektet. Fru talman! Jag ska inte uppta kammarens tid längre. Jag tänkte gå och sätta mig. Efter 15 år känns det skönt att få lämna denna kammare med vetskapen om att arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknaden ser betydligt bättre ut i dag än när jag tog över som ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Jag vill inte säga att det är min förtjänst, utan jag tycker att vi har haft ett fantastiskt bra samarbete i denna kammare när vi har diskuterat arbetsmarknadspolitiken. Tack.
Fru talman! Att drabbas av arbetslöshet i ett samhälle som vårt är tungt. Det man utsätts för kan beskrivas utifrån en rad olika aspekter. Det är en fråga om attityder och värderingar, att vi så att säga har fått lära oss att man ska göra rätt för sig. Det handlar om delaktighet och om att man när man är utan arbete hamnar utanför den gemenskap som man kan hitta på en arbetsplats. Det handlar om behov, att känna sig behövd och betydelsefull. När vi talar om arbetslöshet är det viktigt att vi inte tappar de här olika perspektiven och att vi, inte minst för oss själva, försöker tydliggöra den människosyn som finns bakom olika ställningstaganden. Hur laddade de här frågorna är kunde vi bl.a. se av de reaktioner som kom med anledning av utredningen I flera remissvar uttrycks ett starkt ifrågasättande av just människosynen bakom de olika förslagen. Bl.a. menar Handels att där finns åsiktsuttryck som utgår från att arbetslösa är arbetslösa därför att de är bekväma och inte tillräckligt anstränger sig för att skaffa arbete. Den här utredningen och reaktionerna på den gör att det finns en vaksamhet mot de initiativ som riksdag och regering nu tar i de här frågorna, men inte bara en vaksamhet utan också en misstänksamhet. Till oss i riksdagen kommer många uttalanden från enskilda och också från organisationer. Det uttrycks en stark oro för att man som arbetssökande ska utnyttjas och ytterligare skuldbeläggas och för att kraven när det gäller att få rätt till försörjning ska bli orimliga. Från Vänsterpartiets sida vill vi betona en utgångspunkt och en människosyn som bygger på en tilltro till den enskilda människan och en vetskap om att det hos oss alla finns resurser och kvaliteter som kan utvecklas och tas till vara. Vi alla här är överens om att arbetsmarknadspolitiken är inne i en omorienteringsfas där vi så att säga ska växla om från en situation där orsaken till arbetslöshet i stor utsträckning kan förklaras med just brist på arbeten till en situation som den i dag som präglas av en sysselsättningsuppgång. Alltmer förstärks inslagen av att arbetslösheten till viss del kan beskrivas som ett matchningsproblem, ett problem som i sig är mångfacetterat och handlar om de arbetssökandes kompetens i förhållande till efterfrågan. Det handlar om olika gruppers möjligheter till kontakter med arbetsmarknaden, om människors intresse av och förutsättningar för byte av bostadsort men också om arbetsgivarnas attityder, bl.a. till äldre arbetskraft, invandrare och långtidsarbetslösa. Det här omställningsarbetet är redan påbörjat, och det betänkande som vi tar i dag lägger grunden för det fortsatta arbetet. Inte minst formulerar vi en inriktning på den kommande propositionen om arbetslöshetsförsäkringen. När vi talat om behovet av att effektivisera sökprocessen och förkorta arbetslöshetsperioderna, som ju är en del av aktivitetsgarantin och också en målsättning som ska gälla generellt, har vi i Vänsterpartiet ansett det vara viktigt att se det hela just som en process. Det handlar om ett samspel där såväl arbetssökande som arbetsförmedlare och arbetsgivare är inblandade; detta i motsats till det som ibland förs fram i debatten där man ensidigt fokuserar på den arbetssökande och hennes eller hans s.k. sökbeteende. Sökbeteendet är endast en del i sökprocessen och att använda begrepp som exempelvis sökintensitet som enda utgångspunkt kan leda helt fel. För det första vet man via olika undersökningar att sökintensiteten inte sjunker med arbetslöshetens längd. För det andra är måttet i sig mycket tveksamt. T.ex. kan en hög sökintensitet tvärtom tyda på brister i sökprocessen, dvs. att det har blivit många bommar. Därför är en av utskottsbetänkandets förtjänster just de utvecklande skrivningar som finns kring de individuella handlingsplanerna, något som vi i Vänsterpartiet särskilt vill lyfta fram. De individuella handlingsplanerna ska inte ses som ytterligare en pålaga eller som ytterligare en arbetsmetod för handläggare på arbetsförmedlingen, utan de ska ses som en metod för att strukturera och dokumentera arbetet med att gå från arbetslöshet till anställning. Handlingsplanerna ska bygga på en tilltro till individen och också på att den arbetssökande aktivt deltar vid både utarbetande och uppföljning. Med andra ord betonas ett ömsesidigt ansvar både från den arbetssökande och från samhällets sida. Till detta kommer den förändring som utskottet gör beträffande beskrivningen av just aktiviteten från arbetssökandens sida. Det kan tyckas vara en lek med ord men när man ska gå in och formulera krav och sätta upp regler som ska omgärda en så utsatt situation som den vid arbetslöshet har ordens valör och de signaler som sänds ut stor betydelse. Det verkar vi vara överens om över blockgränserna eftersom det finns reservationer mot den förändring som utskottsmajoriteten förordar. Jag menar att "att anstränga sig" är ett mycket subjektivt mått där man ska försöka så att säga värdera "graden" av aktivitet och den kraftansträngning som används från arbetssökandens sida. Dessutom kan det tolkas som att där finns en underliggande ton av ifrågasättande och misstro. Vi i Vänsterpartiet vill därför använda ordet aktivt. Dels är det ett redan etablerat begrepp som mer neutralt beskriver ett förhållningssätt. Dels klargör det att det inte handlar om någon förändrad syn, utan det handlar om att förtydliga det som redan nu gäller. Fru talman! Det centrala inslaget i betänkandet är annars införandet av en aktivitetsgaranti - en garanti som syftar till att man när man är, eller riskerar att bli, arbetslös ska ha rätt till särskilda insatser från arbetsförmedlingen. Det kan handla om insatser som löper över en längre tid, i kombination med trygghet i försörjningen. Grunden ska vara intensifierade satsningar vad gäller jobbsökaraktiviteter, parallellt med ett brett utbud av de olika program som står till buds. Dessutom införs ett särskilt anställningsstöd riktat till äldre arbetssökande. Vi menar att här finns det förutsättningar att hitta bra arbetsformer som riktar sig till grupper som annars riskerar att bli marginaliserade. Här finns förutsättningar att gå vidare med arbetet med individuella handlingsplaner och individuella lösningar. Det kan handla om att varva jobbsökarklubbar, arbetspraktik och utbildning - i vissa fall även reguljär utbildning. Det kan handla om reguljärt arbete etc., fritt varierat utifrån individens behov och målsättningar. Kopplar man ihop detta med de inriktningsbeslut som också tas och som gäller arbetslöshetsförsäkringen och bl.a. föreskrifter kring vad som ska anses vara lämpligt arbete innebär det ytterligare möjligheter till att strukturera upp och göra tillämpningen mer enhetlig, samtidigt som utgångspunkten tas i den enskilde individens förutsättningar. Att man sedan håller arbetslinjen högt och bibehåller tilltron till att även den som är långtidsarbetslös har förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden och alltså inte inför någon bortre parentes gör inte det hela sämre. Nu finns det ju också farhågor med en allmän aktivitetsgaranti. Några har påtalats här i och med risken för undanträngning om t.ex. anställningsstöden missbrukas. Det är också oerhört viktigt att kvaliteten i de här insatserna inom garantin är god och att det verkligen blir så utvecklande som syftet är. Vi i Vänsterpartiet menar att det i och för sig inte finns anledning att i dagsläget ha invändningar men självfallet är det viktigt att det hela kontinuerligt följs upp, precis som när det gäller andra program och insatser. Viktigt är också det lokala och det kommunala inflytandet både vid utformandet av aktivitetsgarantin och i arbetsmarknadspolitiken i stort. Som vi alla vet, och som sagts många gånger i denna talarstol, finns där stora regionala obalanser som vi måste ta på allvar. Det finns undersökningar som visar att lokala arbetsmarknader som innefattar minst 100 000 människor är områden där befolkningsutvecklingen är mest gynnsam. Med andra ord finns det en potential till utveckling om man lokalt och regionalt på olika sätt försöker skapa sådana lokala arbetsmarknader. Det kan handla om förändrade upptagningsområden, om samarbete över kommun och länsgränser eller, som i mitt län, om samarbete även över nationsgränser. Det handlar om tillgången till kommunikationer, om ekonomiska möjligheter till pendling och om en allmän samverkan inom arbetsmarknadspolitik och socialpolitik inom ramen för tillväxtavtal osv. En bra markering i det här sammanhanget är därför att byta namn och ändra till begreppet arbetsmarknadsnämnder - ett sätt att beteckna att det inte enbart handlar om ren förmedlingsverksamhet utan att det handlar om en betydligt bredare inriktning där olika parter och olika kompetenser samverkar. Avslutningsvis menar vi att med det här betänkandet tas fortsatta steg för en positiv utveckling av den svenska arbetsmarknaden och att en bra grund läggs för det fortsatta arbetet med en ny arbetslöshetsförsäkring. Därmed ansluter jag mig till utskottets ställningstagande. Till sist: Jag är ny i riksdagen, så jag har inte hunnit närmare lära känna vår avgående ordförande Johnny Ahlqvist, som inte är här inne just nu. Men jag har förstått att det är en mycket uppskattad person som lämnar riksdagen för ett annat viktigt uppdrag. För Vänsterpartiets räkning vill jag därför rikta ett varmt tack till Johnny och ett lika varmt lycka till!
Fru talman! Camilla Sköld Jansson hade ganska grova formuleringar om den skrämmande människosyn som låg bakom utredningen Kontrakt för arbete - Rättvisa och tydliga regler i arbetslöshetsförsäkringen, Ds 1999:58, som ligger till grund för den proposition som vi nu diskuterar och som kommer att ligga till grund för den proposition om arbetslöshetsförsäkringen som vi väntar på, som vi ännu inte fått se och som vi inte vet om den kommer innan våren är över. Jag börjar förstå var motsättningarna sitter någonstans. Om man anser att underlaget för den proposition som ska läggas fram är skrämmande och visar en människosyn man inte kan ställa upp på, blir det förseningar och oenighet i regeringsunderlaget. Samtidigt fick vi höra tidigare hur det kritiserades att oppositionen, de icke-socialistiska partierna, hade olika uppfattningar i olika delar. Men vad som här utkristalliserar sig är faktiskt mycket större, dvs. oenighet i underlaget för den majoritet vi har i kammaren. Tonen i hela Camilla Sköld Janssons inlägg var misstänksamhet, motvilja, bevaka så att det inte sker det och det. Det var ett helt annat tonfall än vad vi hörde från utskottets ordförande.

Fru talman! Om Stefan Attefall i efterhand läser mitt anförande kommer han att se att det är totalt misstolkat. Det jag säger om den utredning som ligger till grund för arbetet, Kontrakt för arbete - Rättvisa och tydliga regler i arbetslöshetsförsäkringen, är att jag hänvisar jag till remissvaren, där oron är väldigt starkt uttryckt. Jag hänvisar också till de kontakter som åtminstone vi i Vänsterpartiet har med människor som är arbetslösa och som känner denna oro. Det vi har tagit till oss och vår ingång utifrån den oro som finns är att vara väldigt varsam och tydlig i sina formuleringar. I förhållande till Stefan Attefalls beskrivning, att det är oenighet, är det precis tvärtom. I det här betänkandet har vi skapat en enighet och lagt grunden för även det fortsatta arbetet med propositionen om arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar om begreppen, som vi talat om, att anstränga sig, att aktivt stå till arbetsmarknadens förfogande som ju tydliggör att det inte alls är kravlöst men att det å andra sidan inte handlar om någon orimlighet och förstärkning i kraven. Jag lyfte också fram de formuleringar som finns om handlingsplanerna och som väldigt tydligt beskriver den ömsesidighet som ska finnas, vikten av att den arbetssökande är aktiv och själv deltar. Som jag sade har detta lagt grunden för det fortsatta arbetet med arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom jag själv har deltagit i dessa diskussioner kan jag säga att vi från Vänsterpartiets sida inte märkt några stora skiljaktigheter, utan den bild som jag har gett och som lagt grunden för ett bra fortsatt samarbete gäller.
Fru talman! Jag tror att den som läser Camilla Sköld Janssons anförande i efterhand kan se att hon knappast ställer sig bakom utredningens sätt att resonera utan tvärtom solidariserar sig med all den kritik som riktas mot den på olika punkter. Det är i det perspektivet och i kontrast mot det vi kunde höra i Johnny Ahlqvists anförande som vi förstår att det finns spänningar i regeringsunderlaget. Camilla Sköld Jansson tog också upp detta med vokabulären, att man ska anstränga sig och att man aktivt ska söka. Så börjar Camilla Sköld Jansson också diskutera att orden drar åt olika håll. Vi har fått precis det vi var rädda för. Här har man ett förslag till formuleringar som det finns en statlig utredning bakom, den är remissbehandlad, och man har infört en lagtext där det åtminstone finns enighet om tolkningen av det hela även om det kan vara tveksamheter kring alla tolkningar. Så ändrar man vokabulären i utskottsbetänkandet utan någon remissbehandling, utan någon djupare analys. Man skriver bara att det ska vara samma sak. Men så kommer Camilla Sköld Jansson som en representant för majoriteten och börjar tolka här och tycker att det drar år fel håll. Det är precis den problematik man får ute i organisationen, där man tolkar det här olika, tolkar på olika sätt. Man upplever att en ändring skedde ju, alltså kan vi inte lita på förarbetena riktigt ordentligt. Det är precis det som är problemet i dag i arbetsmarknadspolitiken - reglerna följs inte enhetligt, det är olika tillämpningar. Det är inte genomgående tillämpning av de regler som finns. Det här är ett av de stora problemen i dagens arbetsmarknadspolitik. Camilla Sköld Jansson bidrar tyvärr till att förvärra problemen.
Fru talman! Nu är det inte så att vi behandlar utredningen Kontrakt för arbete - Rättvisa och tydliga regler i arbetslöshetsförsäkringen, där jag, som Stefan Attefall säger, har stora invändningar och också lyfter fram det många remissinstanser har påpekat. Vi behandlar ett utskottsbetänkande som bygger på en proposition. Om Attefall noterade det att även jag - det kanske inte tillhör vanligheterna - instämde i Johnny Ahlqvists anförande därför att utskottsbetänkandet är mycket bra. Det är min bestämda uppfattning. Det har lagt grunden för det fortsatta arbetet. När det gäller tolkningen av "anstränga sig" och "aktivt" visar både Stefan Attefall och Henrik Westman i sina anföranden att de uppfattar att ordet anstränga är ett uttryck för hårdare krav och att ordet aktivt på något sätt inte skulle tydliggöra det hela. Det visar att det jag säger - att ordet anstränga i sig har en underliggande ton som kan tolkas som en misstro. Anstränga sig är ett nytt uttryck, och det är svårt att tillämpa. Att aktivt söka ett arbete är inget nytt, det finns redan i tillämpningsanvisningar osv. Det kommer man inte på arbetsförmedlingarna att höja ett ögonbryn för, vilket man hade gjort om man skulle ha börjat tillämpa det subjektiva begreppet anstränga sig.

Fru talman! I vårt land finns i dag många människor som har slagits ut från arbetsmarknaden och där det nästintill är utom möjlighetens gräns att finna ett jobb. Människor marginaliseras alltmer, och livet blir svårt att leva. Nu har det trots allt lättat på arbetsmarknaden för det stora flertalet, men de som finns kvar mår mycket dåligt på grund av att de inte har något arbete att gå till och därmed har svårigheter med att försörja sig och familjen. Regeringen räknar med att det finns ca 63 000 som är i långtidsinskrivna på det sättet. Ett sätt att lösa detta problem kan vara att tillämpa den s.k. aktivitetsgarantin, som vi diskuterar i betänkandet och som regeringen har lagt fram förslag om i sin proposition. Flera ändringar har gjorts i propositionen under resans gång, och det som nu föreligger i betänkandet i modifierad form tycker vi i Miljöpartiet är acceptabelt. Intentionen i propositionen är uppmjukad. Den som är arbetslös blir inte utsatt för kanske en misstro genom att orden "anstränga sig" är utbytta mot "aktivt söka arbete". Det tycker vi också är viktigt. Aktivitetsgarantin genomförs nu på försök i ett antal orter och kommer att utvärderas. Det är viktigt att detta görs. Jag har under de senaste dagarna fått en hel del brev från oroliga människor som undrar vad aktivitetsgarantin kommer att betyda för just dem. Jag kan bara hoppas att den kompetens och utbildningsväg som garantin är tänkt att leda till kommer att innebära större möjligheter för människor att få de jobb som de passar för. I dag finns det i Sverige orter där arbetslösheten fortfarande är hög, men samtidigt är det arbetskraftsbrist på grund av den nya tidens ökade krav på kompetens i arbetslivet som gör att människor inte passar in på arbetsmarknaden. Signaler har nu också kommit från bl.a. industri och företag att det fattas verkstadsmekaniskt utbildade. Det är kanske inte så konstigt att det saknas tekniker. Dessa platser har varit tomma och utan sökande många år i gymnasieskolan. Folk har inte sökt sig till dessa utbildningar. Jag hoppas att det kommer att ändra sig. När man som arbetslös kommer in i den föreslagna aktivitetsgarantin ska praktiskt arbete avlösas med utbildning och jobbsökeri. Den arbetslöse kommer härmed förhoppningsvis att öka sin kompetens. Fru talman! Jag har åtminstone föreställt mig att detta ska bli resultatet. Jag hoppas det. Individuella handlingsplaner som finns redan i dag ska intensifieras och bygga på en ömsesidighet. De ska inte endast utgå från arbetsförmedlingen som ett verktyg utan de ska ta hänsyn till individen, individens önskemål och individens egna förutsättningar. Det är också viktigt. De individuella handlingsplanerna ska sätta individen i centrum. Om detta görs ökar också självtilliten för den arbetslöse. Jag tycker att det är bra att AMS har till uppgift - och kanske kan Johnny Ahlqvist på sin nya arbetsplats medverka till detta - att senast i augusti redovisa omfattningen och kvaliteten i de individuella handlingsplanerna och vad som vidtagits för att höja kvaliteten på dem. Fru talman! När det gäller aktivitetsgarantin, som ska beslutas under sex månader i taget, uttalar utskottet: Särskild hänsyn ska tas bl.a. till olika yrkesgruppers förutsättningar och speciellt då till kulturarbetares situation. Om man med hjälp av aktivitetsgarantin kan få de människor som bor i glesbygd och är långtidsarbetslösa att komma ut i arbete så är mycket vunnet. Utrikesfödda i storstäderna har också mycket svårt att få arbete, och de får förhoppningsvis också hjälp med att höja sin kompetens för att lättare komma ut i arbetslivet. Fru talman! Det är glädjande att utskottet uttalar en stor förståelse för kulturarbetarnas speciella situation. Kulturarbetarnas arbetsmarknad består ju till största delen av tidsbegränsade anställningar och ofta av korta uppdrag. Många kulturarbetare har ofta långa perioder under vilka de är inskrivna vid arbetsförmedlingen eller befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För dem blir det extra viktigt hur arbetsmarknadspolitiken utformas. Dessa människor betraktas som långtidsinskrivna och kan därför snabbt komma att omfattas av aktivitetsgarantin. Därför bör det enligt utskottet beaktas så att man inte riktar aktivitetsgarantin till personer med regelbundna uppdrag. Till följd av detta nöjer jag mig med detta och avstår från att yrka bifall till Miljöpartiets motion, som behandlas i betänkandet. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet. Eftersom jag tyvärr inte kan delta nästa vecka när utskottet kommer att avtacka Johnny Ahlqvist vill jag avsluta med att tacka honom för hans arbete som ordförande i arbetsmarknadsutskottet. När jag först kom in som nyvald i riksdagen för ett litet parti kom jag direkt in i arbetet, och utskottet skulle ganska snart justera ett betänkande. Eftersom jag var helt ny var jag inte riktigt beredd på snabbheten vid justeringar. Det gick i rasande fart. För mig som kommer från Göteborgstrakten pratade Johnny Ahlqvist en oförståelig skånska. Jag hade väldigt svårt att hänga med, och jag blev nästan genomsvettig. Men det har ändrat sig under resans gång. Jag vill tacka Johnny Ahlqvist som har varit en kamrat i utskottsarbetet, och jag önskar honom lycka till i hans fortsatta gärning på AMS. Tack så mycket.
Fru talman!

Den yttersta avsikten - och den ursprungliga avsikten - var att främja fred mellan länderna och vara varandra till nytta genom ömsesidiga överenskommelser i nationsövergripande frågor, t.ex. miljö och handel. Det är vackert. Jag gläds över att äventyret har lyckats, särskilt med tanke på att krig inte vid något tillfälle förekommit mellan medlemsländerna sedan EG eller EU bildades. Jag gläds också åt att alltfler länder i Europa står på kö för medlemskap. Vi har under det senaste arbetsåret i riksdagen införlivat ett antal EG-direktiv, dvs. vi har anpassat vår lagstiftning efter gemensamma överenskommelser i EU. Det är rimligt och riktigt att vi gör det i de flesta fall. Men det finns också exempel på när EG-direktiv inte tillför landets nuvarande lagstiftning något positivt, när det bara blir ett slag i tomma luften eller t.o.m. försämrar enskilda människors villkor. Obligatorisk mammaledighet är ett exempel på ett sådant EG-direktiv. Det handlar om att upphöja till lag något som våra lagstadgade rättigheter sedan länge möjliggör i långt rikare omfattning än de två veckors mammaledighet i samband med förlossning som förespråkas. Ingen tycker att det är bra. Ingen remissinstans jublar över förslaget. Man tycker att det är som att slå in öppna dörrar. Regeringen tycker uppenbarligen inte heller att det är bra. Man har länge försökt att streta emot. 1997-1999 förekom skriftväxling i två omgångar. Men nu faller man till föga utan någon till synes bra motivering. Regeringen skriver undergivet i propositionen: För att uttryckligen genomföra direktivets regel om obligatorisk mammaledighet anser dock regeringen att en sådan regel bör införas i svensk rätt. Man skulle ha kunnat uttrycka det mer i klartext: Gånge denna kalk ifrån mig, eller: Det jag inte vill, det gör jag. Det är tråkigt att regeringen inte står emot trycket. För vad uppnås? Kommissionen anför att två veckors obligatorisk mammaledighet är nödvändigt för moderns och barnets hälsa och säkerhet och för att kvinnor inte ska tvingas att arbeta in i det sista eller återvända till arbetet alltför tidigt. Men faktum är ju att med de skrivningar som föreläggs till lagtext kan man arbeta in i det sista och ta ut alla dagarna efteråt. Man kan också återvända till arbetet direkt, om man har tagit ut de två veckorna innan förlossningen. Och om man inte har tagit ut dagarna innan förlossningen måste man ta ut dem efteråt, även om barnet läggs i kuvös och man kanske skulle vilja spara dagarna tills barnet kommer hem i stället. Det blir ett löjets skimmer över det hela utifrån ett svenskt perspektiv. Däremot har jag full förståelse för att detta kan vara ytterst betydelsefullt i andra länder där föräldralagstiftningen ser helt annorlunda ut. Fru talman! Vi har, och vi ska ha, en generös föräldraförsäkring. 98 % av föräldrarna i Sverige tar redan ut ledighet så som EU stadgar. Alla tar ut mycket mer än det som EU anger som miniminorm. EU tar inte heller upp pappaperspektivet, vilket är väl inarbetat hos oss i Sverige. En nations lagstiftning som går långt utöver det som EU stadgar borde inte behöva anpassas till EG-direktiv. Jag är övertygad om att legitimiteten för EU skulle öka markant hos dem som i dag är kritiska om vi inte sysslade med dylikt utan faktiskt obstruerade lite ibland. En av de vackraste principerna inom EU är subsidiaritetsprincipen - ett svårt ord med vackert innehåll. Denna princip är inte bara ett sätt att lösa olika problem på lägsta effektiva nivå, utan det är också en kompletteringsprincip. Staten har en skyldighet att stödja och respektera enskilda människors och gemenskapens rättigheter och kompetensområden.

Fru talman!

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret, och jag delar ministerns uppfattning att det är viktigt att förtroendet för kontrollmekanismerna inom rättsväsendet upprätthålls. Detta kräver en intern tillsyn och uppföljning samt en ständig diskussion och adekvat utbildning. Men det räcker inte med det. Under den senaste tiden har en rad brister uppmärksammats i både utredningar och massmedier. Dessa kräver enligt min mening en ny och oberoende granskning av de dödsfall som har förekommit när personer har omhändertagits samt av de utredningar som följt. Justitieministern hänvisar till JK:s rapport. Det är en rapport som redan har utsatts för kritik. Kritiken har gått ut på att man bl.a. i huvudsak har lyft ut Rättsmedicinalverket ur sin granskning. Jag kan inte själv värdera den kritiken - men den finns. Justitieministern hänvisar också till att det i dag finns ändrade rutiner hos RMV och nya redovisningsrutiner hos polisväsendet. Allt detta är säkert bra åtgärder, och det är åtgärder som syftar framåt. Men jag anser inte att det är tillräckligt för att återställa tilltron till rättsväsendet. Så länge som det finns anledning att ifrågasätta hanteringen av tidigare dödsfall som förekommit när man har omhändertagit personer skadas rättsväsendet. Och så länge som det finns obesvarade frågor kring denna hantering så skadas rättsväsendet. Dessvärre finns det fortfarande sådana obesvarade frågor - och de behöver redas ut. Jag menar att det behövs en oberoende granskning av de dödsfall som förekommit. Den granskningen måste också omfatta personsambandet mellan Rättsliga rådet och Rättsmedicinalverket. Jag vet att justitieministern delar min uppfattning om att myndigheter aldrig får misstänkas för, eller försätta sig själva i, en jävssituation. Men då går det inte att besvara min fråga om personsamband mellan Rättsliga rådet och RMV enbart med att det är svårt att undvika detta eftersom det endast finns ett begränsat antal specialister. I ett av de fall som jag har tagit del av finns det en specialist som kan anses vara inblandad i flera olika skeenden. Specialisten ska sedan yttra sig i Rättsliga rådet till Riksåklagaren. I alla andra rättsvårdande myndigheter torde det vara olämpligt, eller t.o.m. betraktas som en jävssituation, om man yttrar sig i ett ärende där man har haft någon form av tidigare anknytning. Justitieministern besvarar min fråga med att det måste vara en uppgift för berörda tillsynsorgan att bedöma huruvida personsamband påverkar en bedömning. Låt mig då vidga min fråga. Anser justitieministern att det är rimligt att personer deltar i att bedöma eller lämna ett utlåtande över fall eller ärenden som de själva tidigare har haft anknytning till? Ser justitieministern något problem kring detta? Och om justitieministern tycker att det finns problem, avser ministern då att vidta några åtgärder?

Fru talman! Jag tackar justitieministern för dessa kommentarer och dessa svar. Justitieministern säger att det inte är vår sak att utkräva ansvar utan att det är myndigheternas sak. Jag delar den uppfattningen. Men jag anser att det är vårt ansvar att söka svar på de frågor som fortfarande är obesvarade. Och justitieministern hänvisar fortfarande till den utredning som JK just nu har att bedriva.

Jag förutsätter att justitieministern delar min oro när det gäller att kunna upprätthålla både respekten för och tilltron till rättsväsendet. Då är det vår uppgift att kunna besvara de frågor som i dag lever om hanteringen av de ärenden som vi nu diskuterar. Sedan säger justitieministern att myndigheterna själva har att förebygga jäv. Så ser det ut. Samtidigt kan vi konstatera att just när det gäller de ärenden vi diskuterar har bl.a. Gunilla Bring i sin utredning konstaterat att detta med personsamband mellan Rättsliga rådet och Rättsmedicinalverket kanske inte är så lyckligt. Då blir min fråga till justitieministern om det finns anledning att tro att just personsambanden bygger upp risk för jävssituationer. Jag delar justitieministerns uppfattning att vi ibland har en mänsklig faktor, och den mänskliga faktorn är alltid osäker. Det är vi alla som individer när det gäller att bedöma situationer. Då kan det hjälpa att man har klara instruktioner och klara regler som gör att det är lättare att undvika jävssituationer. Men det är uppenbart att det finns ifrågasättanden mellan dessa två instanser. Igen är inte jag den människa som kan bedöma riktigheten och rimligheten i det, men ifrågasättandena finns. De dokument som jag har tagit del av gör att jag kan anta att det finns grund för detta ifrågasättande. Då blir min fråga till justitieministern: Är justitieministern beredd att se över regelverket för att skärpa upp det för att underlätta för berörda myndigheter så att de inte hamnar i den olyckliga situationen att jäv uppstår? Allt i akt och mening att vi faktiskt ska kunna lita på tillsyns och kontrollfunktionen och att de personer som har att hantera detta så långt som möjligt objektivt kan ta ställning till det material de har att yttra sig över. Enligt min uppfattning krävs det faktiskt en översyn även på denna punkt. Enligt min uppfattning skulle man kunna lägga in den översynen i en oberoende kommissions arbete.

Fru talman! Jag menar verkligen inte att slarva med orden. Jag har stor tillit till och respekt för vår justitiekansler, men jag tar också intryck av den diskussion som finns ganska brett just nu i massmedierna och utredningar av andra personer som faktiskt riktar kritik mot våra myndigheter, även de granskande myndigheterna. Jag menar att vi har ett ansvar att granska även de granskande myndigheterna i varje fall i debatten och här i riksdagen. Jag förväntar mig att JO kommer med klargörande och bra utredningar. Samtidigt kan jag se att den misstro som finns mot många myndigheter också ska hanteras. Om det inte finns tillräckligt klargörande svar i JK:s granskning är jag väldigt glad över justitieministerns löfte om att vi då går vidare och återkommer till formen. Detsamma gäller jävssituationer. Det ska hanteras, och vi har regler. När det samtidigt finns indikationer på att det ibland är problem, kanske i olika myndigheter, med att kunna hantera jävssituationer då tycker jag att det är vårt ansvar att gemensamt fundera över detta utan att vi på något sätt misstänkliggörs för att inte ha tilltro. Men någon ska också granska de granskande myndigheterna. Det är ett väldigt gott inslag i ett rättssamhälle. Jag är glad att justitieministern i debatten i vart fall har sagt att man kommer att gå vidare tills alla frågor är besvarade. Tack för det.

Fru talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Det är nu andra gången inom ett halvår som jag interpellerar i den här frågan. Förra gången besvarades interpellationen av näringsminister Mona Sahlin. Skälen till min interpellation är tämligen uppenbara. Frågan har beretts relativt länge. Det tillsattes en utredning 1994 under ledning av Jan Rydh. Utredningen avlämnade sitt betänkande 1998. Den har varit ute på remiss och fått mycket positiva remissvar. Dessutom har EU:s standardiseringsorgan fastställt att TETRA ska vara den europeiska standarden. Också majoriteten av Schengenländerna har ställt sig bakom användandet av ett sådant här system. Man har påbörjat - eller fattat beslut om - ett införande av systemet i ett antal europeiska länder, vilket står att läsa på Justitiedepartementets hemsida, men som uppenbarligen inte hade nått Näringsdepartementet vid föregående interpellationsdebatt. Jag noterar med tillfredsställelse justitieministerns vilja att komma fram i ärendet, även om jag tycker att det är mycket marginella justeringar i svaret i förhållande till interpellationssvaret för sex månader sedan. Det är de fyra-sex system som i dag fungerar som kan behövas i kritiska och komplexa situationer för att man ska kunna kommunicera mellan olika samhällsnyttiga funktioner såsom polis, överstyrelse för civil beredskap, räddningsverk m.m. Som det är i dag är det väldigt svårt att utföra ett effektivt räddningsarbete. Jag är medveten om att all utveckling tar sin tid, men jag vill att vi ska komma fram så snart som möjligt. Jag medger gärna att för mig var polismorden i Malexander en väckarklocka. Jag vet inte om det hade någon betydelse i det aktuella fallet, och det saknar i sig betydelse, men att det finns kommunikationsproblem mellan polisdistrikten, över ländergränserna och mellan olika samhällsnyttiga funktioner gör att det är väldigt angeläget att komma fram till beslut. Jag har noterat att Kommunförbundet genom alla politiska grupperingar är starkt pådrivande för ett utomordentligt snabbt beslut i och med att man annars riskerar att tvingas att fatta delbeslut i olika kommuner som kan komma att innebära avsevärda fördyringar jämfört med en överenskommelse om ett gemensamt beslut. Fru talman! Jag har två mindre följdfrågor till justitieministern. Under hela den tid som jag har drivit den här frågan har alla som en man respektive kvinna pekat på att det har varit Justitiedepartementet som har fördröjt utvecklingen. Jag vill då ställa frågan till justitieministern om detta är korrekt i dag, för det är den centrala frågan. Den andra frågan kan jag inte undgå att ställa. Enligt det föregående svaret skulle man skyndsamt försöka att nå en lösning på denna fråga. Nu är svaret att man inom kort ska fatta beslut om direktiven för en upphandling. Vad innebär den senaste formuleringen, att man inom kort ska fatta beslut om direktiven? Det är snarare lite grann av kremlologi.
Fru talman! Justitiedepartementet har inte fördröjt handläggningen av det här ärendet. Enligt uppgift från Näringsdepartementet planerar man att komma med direktiven före sommaren.
Fru talman! Det var ju snabbt med tanke på att sommaren står inför dörren. Jag är glad om man kan fatta beslut om dessa direktiv. Jag noterar dock att det råder olika uppfattningar om vilka det är som har bromsat. Men jag hoppas att vi kan få ett mycket snabbt beslut som kan vara kostnadsbesparande och dessutom effektiviserande för de samhällsnyttiga funktionerna.
Fru talman! Henrik S Järrel har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att tillse att frågan om grupptalan blir tillfredsställande belyst innan en lagrådsremiss avsänds. Grupptalan innebär att någon under vissa förutsättningar för talan som kärande eller svarande för en större grupps räkning med rättsverkningar för hela gruppen trots att gruppmedlemmarna inte är parter. Frågan om att i Sverige införa en möjlighet till grupptalan har varit aktuell under lång tid. År 1991 tillsattes Grupptalanutredningen för att undersöka om det fanns behov av att stärka rättsskyddet, särskilt på konsument och miljö och jämställdhetsområdena. Utredningen överlämnade sitt betänkande Grupprättegång i december 1994. Det innehåller förslag som ska göra det möjligt för enskilda, vissa organisationer och vissa statliga myndigheter att föra en grupptalan. För att en grupptalan ska tillåtas krävs enligt utredningsförslaget bl.a. att gruppen är lämpligt bestämd, att talan grundas på omständigheter som är gemensamma eller likartade för gruppmedlemmarnas anspråk och att anspråken inte lika gärna kan göras gällande av gruppmedlemmarna enskilt. Vidare krävs att målet kan handläggas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Betänkandet skickades under år 1995 ut på en bred remiss där ca 60 remissinstanser gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Remissutfallet var blandat. Sammanfattningsvis kan sägas att företrädare för näringslivet var kritiska till förslaget. Företrädare för t.ex. konsumentintressena var dock positiva. Efter remissbehandlingen bereddes frågorna vidare i Justitiedepartementet med sikte på att gå fram med ett förslag till lag om grupprättegång. Av resursskäl har arbetet med att skriva en lagrådsremiss och proposition om grupptalan under några år fått stå tillbaka för andra angelägna ärenden. Under år 1999 har dock arbetet återupptagits. Enligt den verksamhetsplan som upprättats för i år ska en lagrådsremiss och proposition vara klar i slutet av året eller i början av nästa år. Hur det förslag regeringen kommer att lämna slutligt ska se ut är det ännu för tidigt att säga något om. Henrik S Järrel anser att det är märkligt att frågan tas upp på nytt. Jag delar inte den synpunkten. Tvärtom är det glädjande att vi äntligen har skapat utrymme i departementet för att arbeta med frågan. Det är angeläget att se till att skyddet för bl.a. konsumenterna stärks och att det ges ökade möjligheter för konsumenter att komma till sin rätt. Möjligheten till grupptalan är särskilt betydelsefull i fall där ett stort antal personer var och en har ett mindre anspråk. I dag leder det i praktiken till att ingen av de förfördelade gör sin rätt gällande. Flera personer gör alltså en mindre förlust samtidigt som någon gör en obehörig vinst. Ett exempel på situationer där en grupptalan skulle kunna göra nytta är om ett företag påför fakturaavgifter som inte har avtalats. Ett annat är att ett företag debiterar sina kunder för höga vatten eller elavgifter. Tvist om försäkringsersättning med många skadelidande är ytterligare ett exempel där grupptalan skulle kunna underlätta för människor att komma till sin rätt. Henrik S Järrel påtalar också att lagförslaget kommer att presenteras för riksdagen utan föregående remissbehandling. Som jag nyss redovisade var utredningsförslaget föremål för en omfattande remissbehandling när det lämnades. Det finns inga skäl, vare sig av formell eller materiell karaktär, att vidta några ytterligare åtgärder för att få in synpunkter på förslagen. Det är alltså inte aktuellt att vidta någon åtgärd för att generellt belysa frågan om grupptalan ytterligare. När det gäller förslagen om grupptalan i mål om lönediskriminering och i mål som rör förbudstalan enligt miljöskyddslagen och skadestånd enligt miljöskadelagen kan det emellertid finnas anledning att vidta ytterligare beredningsåtgärder med hänsyn till ny lagstiftning. De farhågor om missbruk av grupptalaninstitutet och om de allvarliga konsekvenser som en möjlighet till grupptalan skulle få för näringslivet som Henrik S Järrel för fram är väl bekanta. De fördes nämligen fram under remissbehandlingen. Då liksom nu anser jag att dessa farhågor är kraftigt överdrivna. Det lagförslag som utredningen lämnade är utformat på ett sätt som väl klarar av att ta om hand försök att driva en grupprättegång som inte är befogad och inte lämpar sig för en grupprättegång. Om man dessutom beaktar att utredningen räknar med ett antal grupprättegångar per år som inte överstiger 20 framstår de utmålade riskerna som än mer överdrivna.

Fru talman! När jag har studerat den här frågan lite har jag ändå fått intrycket att rättsvetenskapsmännen har sett att det finns inslag och inspiration från utredningsmannen tagna, som justitieministern sade, naturligtvis också från Kanada men även från USA. Det är dock, precis som justitieministern säger, inte möjligt att klistra USA:s lösning på Sverige, på svenska förhållanden och den svenska rättstradition vi har i ryggmärgen. Vi är helt ense på den punkten. Det fanns dock ett antal påpekanden som behöver analyseras närmare, enligt mitt förmenande. Bl.a. påtalades den uppluckrade kausaliteten och bundenheten genom passivitet, dvs. man kan som en anonym individ som definieras in tillhöra gruppen. Även om man inte på något sätt är berörd eller har möjlighet att själv delta i processen kan man, om man har blivit definierad att tillhöra gruppen, bli underkastad och bunden av en dom som så småningom kommer att fällas, utan att man själv har kunnat påverka utgången av densamma. Det borde ha tagits upp att det nu kommer en reaktion på missbruket av class action i USA. Där, liksom i Kanada, har man faktiskt erfarenhet av att ha prövat den här typen av grupptalan. Finansbolagens förening pekar på att förslaget åberopar ett kollektivistiskt tankesätt och inte tar hänsyn till specifika avtalsförhållanden eller andra förutsättningar hänförliga till enskilda gruppmedlemmar. Bristen på ett påtagligt praktiskt behov påtalas också, bl.a. av Grossistförbundet och Köpmannaförbundet. En hel rad rättsinstanser pekar på tveksamheter som bör utredas vidare. Större delen av de juridiska instanserna avstyrker förslaget och anser att något konkret behov inte visats. De processuella stötestenarna och bristen på samstämmighet med allmänna rättsprinciper är också ett tungt vägande skäl för att avvisa förslaget i dess nuvarande form. Malmö tingsrätt anför att förslagets kollektivism strider mot den svenska rättsordningen, i vilken varje individ är bärare av rättigheter och envar råder över sitt eget rättsförhållande. Instanser som tillstyrker förslaget har i flera fall anfört synpunkter på faktorer som man ställer sig tveksam till. JämO anser att enskild grupptalan t.ex. kan vara svår att förena med grundläggande principer i arbetstvistlagen och medbestämmandelagen. Och Finansinspektionen är tveksam till införandet av riskavtal och bundenhet genom passivitet. Riksrevisionsverket anser inte att enskild grupptalan skulle vara vare sig lämpligt eller särskilt kostnadsbesparande. Allmänna reklamationsnämnden erinrar om att fördelarna med tvistlösning inom Allmänna reklamationsnämnden är bättre. Den är billigare för parterna än civilprocessen och dessutom gratis för staten. Den juridiska problematiken berörs heller inte särskilt mycket i de grupper av instanser som är helt positiva till förslaget. Men det som är utmärkande för deras yttrande är att de har ett direkt intresse av en sådan här lag för att bevaka sina egna sakuppgifter. Vad domstolsväsendet skriver är inte intressant, menar utredningsmannen, då man inom detta inte ser behovet av rättsskydd för utsatta grupper. Men att de tunga instanserna inte ser behovet beror på att utredningen inte lyckats visa dess existens på ett övertygande sätt. Vidare bör de juridiska instansernas tveksamhet inte avfärdas som ointressanta, därför att de är de som bäst känner till och representerar det rättssystem i vilket grupptalan föreslås infogas. Den problematik en dylik inkorporering skulle föra med sig bör därför tas på största allvar.

Fru talman! I EU-fördraget är det en rättighet för Europas folk att komma med i EU när de uppfyller villkoren i form av demokratisk och marknadsekonomisk mognad, respekt för mänskliga rättigheter samt kan klara att upprätthålla det gemensamma regelverket. Det är därför en trovärdighetsfråga för samarbetet att utvidgningen förverkligas utan dröjsmål. Vi står nu på randen till skapandet av en inre marknad med en halv miljard invånare med allt vad detta innebär av välståndsskapande krafter, för både nuvarande och tillkommande EU-länder. EU kommer då i än högre grad att bli världens dominerande marknad med 25 % av världsmarknaden. En första utvidgning av EU bör kunna ske redan år 2003 när de av kandidatländerna som kommit längst i sina förberedelser har möjlighet att bli medlemmar. Minst ett men förhoppningsvis två baltiska länder kan komma att tillhöra denna grupp. Det blir ett historiskt ögonblick där Europa för gott kan lägga delning och ofrihet bakom sig. EU är redan nu efter liberaliseringen av handeln med industriprodukter, råvaror och tjänster den helt dominerande handelspartnern för kandidatländerna. Det är fantastiskt när man ser hur de lyckats öka handeln och lägga om sina handelsmönster på bara tio år. Det är inte ovanligt att två tredjedelar av kandidatländernas handel i dag sker med EU. I t.ex. Ungern och Polen är det på det viset. Kandidatländerna som grupp är den viktigaste handelspartnern för EU efter USA. 10 % av EU:s handel sker med kandidatländerna redan nu. Det är nu nödvändigt att gå vidare och montera ned de kvarvarande hindren för handel med främst jordbruksprodukter. Det skulle bidra till en effektivisering av hela jordbrukssektorn i kandidatländerna. Stödet för export av livsmedel från EU till kandidatländerna bör också tas bort liksom antidumpningsåtgärderna från EU:s sida. Den ekonomiska integrationen mellan EU och kandidatländerna går mycket fort. Bara mellan 1997 och 1998 fördubblades handeln. Ju djupare integrationen är, desto attraktivare blir kandidatländerna för investeringar. Ju mer utländska direktinvesteringar som kommer, desto snabbare sker moderniseringen av ekonomin, eftersom kunskap om marknad, organisation, teknik och företagsledning följer med investeringarna. Och även om de utländska direktinvesteringarna ökat, särskilt i länder som Tjeckien och Polen, ligger kandidatländerna lägre än vad de kan och behöver göra. Störst sammanlagda utländska direktinvesteringar har Ungern, Tjeckien, Estland och Lettland sett. För att attrahera utländska investeringar så måste kandidatländerna se till att inte bara införa EU:s regelverk utan också upprätthålla efterlevnaden av regelverket. Och det sammanfaller för övrigt med det viktigaste kravet för att de ska kunna vinna medlemskap snabbt. Fru talman! Estland, Polen, Ungern, Tjeckien, Cypern och Slovenien har sedan månadsskiftet mars/april 1998 förhandlat om medlemskap. Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien och Slovakien gavs genom beslut i december förra året möjlighet att inleda sina konkreta förhandlingar. Dessutom har glädjande nog Malta tillkommit som kandidatland. De nya länderna som får förhandla har möjlighet att på egna meriter kunna komma i kapp de andra. Totalt har nu 29 av 31 kapitel öppnats för förhandlingar. Mellan 10 och 15 kapitel har stängts för fortsatta förhandlingar med respektive land. Man ska dock komma ihåg att ingenting är klart förrän allting är klart. Det är viktigt att kandidatländerna visar att de förverkligar det som de åtar sig i förhandlingarna. Förhandlingarna ska undvika långa undantag, särskilt vad gäller den inre marknaden. Endast när det gäller åtaganden som innebär stora ansträngningar och investeringar som energi, infrastruktur och miljö kan övergångsperioder komma i fråga. Kandidatländerna förhandlar i sin egen takt och bedöms på egna meriter. Vad gäller de politiska kriterierna har Slovakien gjort en lika glädjande som snabb förbättring och hållit bl.a. fria president och kommunalval. Samtliga länder utom Turkiet möter nu de politiska Köpenhamnskriterierna. En gemensam uppgift är att kandidatländerna måste stärka rätts och domstolsväsendet, bl.a. när det gäller tillgången till domare samt bekämpningen av korruptionen. Minoritetsfrågorna förbättras, även om vissa språkfrågor återstår att lösa. Alla de sex länder som först fick inleda medlemsskapsförhandlingar, om än med varningsflagg för Tjeckien, är liksom Lettland fungerande marknadsekonomier. Litauen och Slovakien är på god väg och kommer detta år troligen att möta kraven. Bulgarien utvecklas lika snabbt som positivt. Men Rumänien släpar dessvärre efter. Fortfarande bedöms dock de flesta kandidatländerna ännu inte riktigt förmå att möta konkurrenstrycket i EU. Men de kommer på medellång sikt att klara det. Bulgarien och särskilt Rumänien behöver dock förmodligen längre tid på sig. Sammantaget gör detta att förutom Cypern och Malta, som redan nu klarar de ekonomiska Köpenhamnskriterierna, så bedöms Ungern, Polen, Slovenien och Estland närmast att göra det. Det gäller också för Tjeckien, om än inte i samma grad, och Lettland som kommer med glädjande stormsteg. Litauen är enligt kommissionen trots goda insatser ännu inte riktigt framme. Och här har Sverige, också det glädjande, markerat en annan uppfattning. Bulgarien och Rumänien uppfyller inte kriterierna, och Rumänien brottas, som jag nämnde tidigare, med svåra problem. Offentlig upphandling, statsstöd, miljöfrågor och jordbrukets reformering är alla frågor som fordrar ökad uppmärksamhet i kandidatländerna. Värt att notera är att Phareprogrammet har modulerats om från att stödja den demokratiska omvandlingen i kandidatländerna till att stödja ländernas förmåga att klara kraven för EU-medlemskap med avseende på uppbyggnad av offentlig förvaltning och rättsväsende. Stödet från Phare går också till investeringar som ger länderna kapacitet att genomföra EU:s regelverk. Det är intressant att se att Phare 1998 gav en utväxling på ett till sex. För varje euro som kom från Phareprogrammet bidrog andra finansiella institutioner med 6 euro till investeringar i miljöprojekt och transportsektorn. Fru talman! Parallellt med utvidgningen är det viktigt att EU fortsätter att stärka samarbetet med sina övriga närområden, särskilt Ryssland, Ukraina och länderna kring Medelhavets södra och östra stränder. Av speciell vikt är naturligtvis också Kaliningrads situation. Vikten av att utvidgningen kommer till stånd har understrukits av de senaste årens tragedier på Balkan. Det är ingen slump att den delen av Europa som återkommande stått i brand är den del som stått helt vid sidan av den freds och välståndsskapande integrationen. EU måste öppna för de fem berörda ländernas framtida möjligheter till medlemskap enligt objektiva och vidareutvecklade Köpenhamnskriterier. Vägen dit går rimligen via frihandels och samarbetsavtal och genom att regionen bygger upp en intern frihandel. En grundläggande förutsättning för hela regionens framtid är demokratisering av Belgrad, ömsesidiga erkännanden av gränser och respekt för minoriteter. Fru talman! Utvidgningen måste vara den högst prioriterade frågan inför och under det svenska ordförandeskapet i EU år 2001. Om EU ska kunna ta in de första länderna från Central och Östeuropa som medlemmar år 2003, som är vår målsättning, måste ambitionen vara att avsluta deras medlemskapsförhandlingar senast under tiden för Sveriges ordförandeskap våren 2001. Viktigt är att regeringskonferensen om institutionella frågor slutförs redan under franskt ordförandeskap för att göra EU redo för utvidgningen. Kapitlet om institutionerna i EU kan det inte börja förhandlas om med kandidatländerna förrän EU:s regeringskonferens är färdig. I regeringens prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet sattes dock länge vad regeringen själv beskrev som vardagsfrågor, jämställdhet och konsumentskydd, före utvidgningen. Nu har regeringen - under intryck av kritiken, får man förmoda - tänkt om och gjort utvidgningen till en första punkt. Det är senkommet men bra. Därmed når vi nämligen den inrikespolitiska enighet som är en förutsättning för ett starkt agerande i EU-samarbetet. Fru talman! Jag ber att få avsluta med att yrka bifall till reservation 11 från moderaterna under mom. 16.

Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer som Vänsterpartiet har stött i utrikesutskottet men för tids vinnande begränsar jag mig till att yrka bifall till reservationerna nr 10 och 25. I reservation nr 10 behandlas frågan om en utträdesparagraf i fördragen. Jag har svårt att förstå argumenten mot att införa en sådan. Om man inte tror på det tusenåriga riket utan kanske tror att samarbete måste bygga på frivillighet och på att folken själva ska få bestämma huruvida de värderar det samarbete som finns eller inte är det också rimligt att reglera hur ett utträde ur en union ska kunna ske. I den reservation som Vänsterpartiet ställt sig bakom i utrikesutskottet hävdas att det skulle förstärka den mellanstatliga karaktären av EU om en utträdesparagraf infördes. Det visar nämligen att folken har möjlighet att hela tiden pröva och ompröva medlemskapet i den europeiska unionen. Detta är ett rimligt demokratikrav. Jag hoppas att det är en lapsus att Centerpartiet den här gången inte ställer upp på reservationen. Liknande reservationer har ju tidigare stötts av Centerpartiet. När det gäller försvarspolitiken har jag ingen reservation att hänvisa till. Däremot menar jag att i det resonemang som utrikesutskottet för förbigås helt det faktum att ambitionen med försvarspolitiken är att bygga en förbundsstat. Det är som ett led i detta som man bygger ett gemensamt försvar. De tre viktigaste beståndsdelarna i en statsbildning är en gemensam valuta, ett gemensamt parlament och ett gemensamt försvar. När den inriktning som nu pågår beskrivs på ett förtjänstfullt sätt i Dagens Nyheter av Bengt Albons passar utrikesutskottet och ledande politiker. I stället talar man enbart om krishantering. Framför allt uppehåller man sig kring den civila krishanteringen som ett viktigt inslag i den försvarspolitik som håller på att byggas. Andra i Europa drar helt andra slutsatser av utvecklingen. T.ex. i Tyskland talar man om vikten av att nu gå vidare och inte nöja sig med den styrka på 60 000 man som EU är på väg att bygga upp. I stället vill man förstärka det gemensamma försvaret så att man verkligen får möjlighet att göra det som står i bilagorna till beslutet i Helsingfors, nämligen att ingripa varhelst unionens intressen hotas. Det här är stormaktspolitik och detta är en möjlighet för EU att spela en roll som hittills enbart Amerikas förenta stater spelat i världspolitiken. Det är mycket oroväckande att man inte diskuterar detta mer öppet och att man inte är tydligare med hur man ställer sig till uppbyggandet av ett gemensamt försvar. Det handlar ju inte bara om säkerhetsgarantier, som är det som utrikesutskottet hänger upp sitt resonemang om alliansfrihet på. Det handlar i stället om vilken väg EU är på väg att ta. Och vilken väg anser Sverige att EU ska ta i den internationella säkerhetspolitiken? Vänsterpartiet anser att det i stället är Förenta nationerna som ska stärkas. Vi måste göra allt för att FN ska kunna få möjligheter att ingripa när freden hotas och när krig utbryter. Slutligen, fru talman, vill jag uppehålla mig kring utvecklingen av en gemensam valuta. Uppbyggandet av den monetära unionen är kanske det viktigaste och det mest centrala inslaget i den utveckling av den europeiska unionen till en statsbildning som vi i dagsläget ser. Detta förbigår utskottet helt och hållet. Man klargör inte att den fördjupning som EMU:s tredje fas innebär syftar till att på sikt skapa en federal statsbildning i Europa. Det handlar om någonting mycket mer långtgående än ett vanligt samarbete. De enda som någorlunda bejakar denna utveckling är Folkpartiet som åtminstone talar om en federal utveckling och tvåkammarsystem i Europa, medan övriga krafter enbart iakttar, inte deltar i, debatten om vart den europeiska unionen är på väg. EMU-projektet har hittills inte varit någon succé men det har inneburit en konvergens av ländernas ekonomier som ofta fått stora nedskärningar i välfärden som följd, liksom stora nedskärningar i de sociala utgifterna. Den inriktningen nämns också som grunden för finanssamarbetet så fort finansministrarna träffas och det nämns som det viktigaste inslaget i en politik som EU och EMU ska leda till. Det är t.o.m. möjligt att bötfälla länder som ingår i EMU:s tredje fas om de offentliga utgifterna ökar för mycket. Detta är inte en demokratisk utveckling. Tvärtom pekar den utvecklingen mot en allt starkare ordning där Bryssel och Strasbourg bestämmer mer över svensk ekonomi än Sveriges riksdag. Nå, vad är då alternativet till EMU? Är det att vi bara ställer oss utanför och tror att vi kan klara oss själva? Nej, självklart inte. Den internationaliserade ekonomin måste också hanteras av Sverige. Därför måste det internationella samarbetet öka som ett alternativ till valutaunionen. Man framställer ibland EMU som ett sätt för politiken att begränsa kapitalets makt och att förhindra valutaspekulation. Man är helt tyst om att det i EU fördragen står inskrivet att varje begränsning av de fria valutarörelserna är förbjuden. Det påstås att EMU skulle kunna vara ett verktyg för folkvalda och regeringar att återta förlorad makt i en globaliserad värld men i stället ser man att EMU är uppbyggt så att de fria kapitalrörelserna på varje sätt ska värnas. Det är nog riktigare att se EMU som de privata kapitalägarnas redskap för att tygla demokratin än att se det som demokratins redskap för att tygla kapitalet. Utgångspunkten när man argumenterar för ett EMU-medlemskap är ju ofta att valutafluktuationer är problematiska och att man vill ha valutapolitisk stabilitet men även det är en tveksam uppfattning. Den svenska EMU-utredningen hade svårt att finna några belägg för att växelkursförändringar skulle ha negativa effekter för utrikeshandel, räntor och investeringar. Dessutom är ju euron den valuta som har fluktuerat väsentligt mer än kronan sedan EMU:s tredje fas inleddes.

Samarbetet mellan nationerna behöver öka för att balansera de stora multinationella företagens makt. Fru talman! Därmed yrkar jag, som sagt, bifall till reservationerna nr 10 och 25.

Fru talman! I dag ska vi debattera verksamheten i Europeiska unionen under 1999 - ett verksamhetsår som mer än någonsin har varit turbulent. De två mest allvarliga inslagen var enligt vår mening dels att kommissionen misskötte sitt uppdrag så att en avsättning blev nödvändig, dels att valet till Europaparlamentet på våren 1999 uppvisade ett rekordlågt valdeltagande - detta i en tid då demokratin i Europa verkligen skulle ha behövt medborgarnas engagemang i alla avseenden. Hela EU-projektet står nu inför mycket stora utmaningar. De närmaste åren blir avgörande för EU:s framtid. Det krävs ett starkt ledarskap, mod och långsiktighet för att styra Europa rätt i en värld där alltfler relationer blir globala. Fru talman! Det som tidvis har varit ett utpräglat ekonomiskt samarbete har allteftersom fått tydligare politiska dimensioner. Frågor som tidigare har förknippats med den nationella suveräniteten får nu en alltmer europeisk dimension och skapar därmed en grund för samarbete. Det gäller såväl rättsfrågor, brottsbekämpning, flyktingpolitik, miljöpolitik som utrikes och säkerhetspolitik och mycket mer. Prodi skulle bli en nystart. Tillsammans med ett nyvalt Europaparlament skulle genomgripande reformer ske. Det arbetet har inletts och kommer förhoppningsvis att leda till förändrade och förbättrade arbetssätt inom unionens institutioner, men samtidigt som nya möjlighet öppnar sig tornar också nya hot upp sig vid horisonten. Fru talman! De flesta EU-politiker är överens om att utvidgningen mot Öst och Centraleuropa är och förblir EU:s viktigaste uppgift. Men när förhandlingar nu har inletts med kandidatländerna och går in i en intensiv och svårare fas börjar tecknen på tvekan skepticism att infinna sig. Nu uttrycker ett antal ledande europeiska politiker farhågor för en okontrollerad immigration med massinvandring och ökad arbetslöshet som följd. Ju mer förhandlingarna drar ut på tiden, desto otåligare blir kandidatländerna. Befolkningarna i dessa länder blir mer skeptiska, och detta ger ett ökat utrymmer för populism och skrämselpropaganda. Intensifierade förhandlingar betyder också att kraven på anpassningar till EU-regler blir tydligare, vilket ytterligare späder på misstron och skepticismen mot Den svenska regeringen måste visa ett mycket större engagemang och ansvar i östutvidgningsfrågorna, speciellt då Sverige blir ordförande i ministerrådet våren 2001. Nu måste man på allvar ta itu med frågor som miljö och säkerhetsfrågorna. Fru talman! Den svenska regeringen är mycket otydlig i sitt ledarskap för det framtida Europa. Det vore bra om statsminister Göran Persson eller utrikesminister Anna Lindh kunde presentera sin vision för svensk Europapolitik, eller åtminstone kommentera Fischers och Jospins senaste utspel om framtidens Europa. Tystnaden i Rosenbad talar tyvärr sitt tydliga språk. Regeringen har ingen vision för svensk Europapolitik. Regeringen var mycket snabb och resolut när det gällde att reagera mot risken för uppkomst av främlingsfientlighet i den österrikiska regeringen. Nu kräver situationen att man går vidare inom EU i denna fråga. Kristdemokraterna anser att EU behöver en mekanism där man med uppmärksamhet kan följa såväl Österrikes som andra regeringars arbete vad avser demokrati och mänskliga fri och rättigheter. Den svenska regeringen som med stor rätt alltid hävdar öppenhet och demokrati kan inte fortsätta att hävda isolering gentemot Österrike som den enda vägen för att åstadkomma en positiv utveckling. Politisk kraft borde användas för att utveckla och föreslå rådet en mekanism där den österrikiska regeringens, och för den delen även andra regeringars, vardagsarbete i den mån det fordras kan följas med avseende på främlingsfientlighet och andra brister på MR Fru talman! Ytterligare brister i Europasamarbetet gäller reformarbetet i den pågående regeringskonferensen IGC. En av de frågor som kommer att behandlas i IGC gäller beslutsformerna i ministerrådet. Man måste komma ihåg att syftet med regeringskonferensen är att göra unionen funktionsduglig för ett större antal medlemsländer. Beslutsfattandet försvåras, och kanske t.o.m. omöjliggörs, om vart och ett av 25 eller 28 medlemsländer kan lägga in sitt veto i en rad frågor. En allt snabbare omvärldsutveckling ställer ökade krav på flexibilitet och anpassningsbarhet. Det är orimligt att varje fördragsändring oavsett område och tyngd ska kräva en utdragen regeringskonferens. Konsekvensen blir omoderna regelverk som riskerar att ytterligare förlama ett angeläget samarbete. Fru talman! EU måste koncentrera sin verksamhet. Profilen och handlingskraften måste fokuseras på en rad kärnområden. Här ingår enligt vår uppfattning utrikes och säkerhetspolitiken, kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten, miljö och energipolitiken, asyl och flyktingpolitiken och de grundläggande värderingarna. Östutvidgningen måste även fortsättningsvis få högsta prioritet. Det är i sammanhanget absolut nödvändigt att lösa upp de värsta låsningarna vad gäller t.ex. jordbrukspolitiken. Överbliven areal som uppstår genom effektivisering av jordbruket måste kunna användas för produktion av bioenergi. En sådan politik skulle ge både långsiktig försörjning och en bättre energibalans i förhållande till kol och oljeprodukter. Kristdemokraterna anser att tydligheten i Europasamarbetet måste öka. Då uppdraget växer inom kärnområdena måste andra uppgifter stå tillbaka. EU måste sluta att lägga sig i frågor som kan skötas lika bra eller bättre på nationell, regional eller lokal nivå. Öppenheten måste öka i samtliga EU:s institutioner. Större öppenhet ger större tilltro och tillit till samarbetet. Fru talman! EU behöver en konstitution som dels ökar tydligheten, dels klart slår fast vilka som är EU:s kompetensområden. Fördragsändringar måste förenklas inom de sakpolitiska områdena. Man bör inrätta en oberoende författningsdomstol med uppgift att förhandsavgöra om EU har kompetens eller inte att fatta beslut på nya politikområden. Kristdemokraterna anser att EU behöver en europeisk åklagarmyndighet för att effektivare motarbeta slarv, svinn och bedrägerier med EU:s egna budgetmedel. Fru talman! Kristdemokraterna anser att regeringen starkt måste fokusera ett fåtal områden som man lyfter fram som svenska initiativ inför och under perioden då Sverige är ordförandeland våren 2001. Det är vår bedömning att Sverige tillsammans med övriga nordiska länder har ett stort förtroendekapital på områdena rättssäkerhet och miljö. Många av kandidatländerna har stora bekymmer med korruption, ekonomisk brottslighet och en belastad yttre miljö. Vi anser att Sverige borde ta på sig ett uppdrag att leda utbildningen av myndigheter i kandidatländerna. Det bör gälla allt från implementering av internationell lagstiftning i frågor som gäller rättssäkerhet, MR-frågor och miljöskydd till att genomföra omfattande seminarier i praktiskt myndighetsutövande på dessa områden. Vårt starkaste motiv för ett sådant åtagande är ett det skulle underlätta östutvidgningen, som många i dag är rädda för på grund av just bristande rättsskydd i många kandidatländer. I vårt eget land skulle det kunna ge positiva effekter för stora delar av vårt samhälle att bli engagerad i en sådan process, en process som också som bieffekt kan ge bestående både myndighets och näringslivskontakter. Fru talman!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

Fru talman! Eftersom Centerpartiet inte har för avsikt att använda utträdesparagrafen, ska den inte finnas. Det var tydligen kontentan av det Marianne Men tänk om svenska folket skulle vilja använda den. Är det då inte bättre att vi reglerar hur man skulle kunna gå ur den europeiska unionen än att vi inte gör det? Är det bättre att det sker en oordnad reträtt, om det är en folkmajoritet i något medlemsland som inte längre vill vara ansluten till en europeisk union, som leder till en utveckling som Marianne Andersson mycket kritiskt menar att det finns en risk att t.ex. Joschka Fischers tal leder till. Är det då inte rimligt att vi har en utträdesparagraf som reglerar hur ett utträde ur den europeiska unionen ska ske? Eller anser Marianne Andersson att vi är inne i det tusenåriga lyckoriket?

Fru talman! Det var ett bättre formulerat försvar för ståndpunkten än i huvudanförandet - där Marianne Andersson sade att eftersom Centerpartiet inte har för avsikt att kräva utträde, finns det ingen anledning att ha någon utträdesparagraf - och det välkomnar jag. Men kvarstår gör ju att det alltid måste vara bättre att i förväg reglera hur man ska förhålla sig till en situation som mycket väl kan uppstå och som kan innebära, på några eller många års sikt, att ett eller flera länder inte längre känner att de vill bejaka en utveckling t.ex. till en federation i Europa. Då är det rimligt att man reglerar detta. Jag beklagar att Centerpartiet inte längre står fast vid sitt krav på en utträdesparagraf.

Fru talman! Det är 50 år sedan Europatanken föddes. Det var då den franske utrikesministern Robert Sverige har varit med i detta arbete i endast fem år, endast en tiondel av processen. Det har under de 50 åren varit ett envist, beslutsamt och uthålligt arbete. Det har ofta präglats av två steg fram och ett steg tillbaka. Men inriktningen har varit helt klar. Det har gått framåt. Så småningom, efter 45 år, kände Sverige sig moget att gå in i det här arbetet. Det dröjde länge, men det är glädjande att det skedde så småningom. Dagens betänkande blickar naturligtvis inte tillbaka 50 år utan endast ett år. Det handlar om verksamheten i EU under 1999. Kriget i Kosovo, den europeiska kommissionens avgång och Amsterdamfördragets ikraftträdande var några händelser som kom att prägla arbetet under Den 10-13 juni förra året valde EU-medborgarna ett nytt Europaparlament. Valet blev för Folkpartiet ett framgångsval. Från att tidigare haft endast en EU parlamentariker har vi nu tre, och det är naturligtvis glädjande för oss. Oroande är dock att valdeltagandet i Sverige endast var 38,8 %, något som Holger Gustafsson tidigare har påpekat. Inom hela EU deltog däremot ungefär 50 % i valet. Det är något som vi måste fundera mycket över och se om vi kan förbättra, för det är illavarslande. Det ger naturligtvis en indikation om att folket inte riktigt är med i den här debatten. Men det viktigaste i 1999 års verksamhet i EU är att verksamhetsåret till stor del präglats av arbetet med att utvidga unionen. För drygt tio år sedan var Europa splittrat, och Berlinmuren - symbolen för det kalla kriget - fanns kvar. I dag ser kartan helt annorlunda ut. Berlinmuren är borta, och de gamla kommunistländerna har kommit en bra bit på väg mot demokrati och marknadsekonomi. De tolv stater som nu står och knackar på EU:s dörr har gjort stora ansträngningar, och gör stora ansträngningar, för att uppfylla de ekonomiska och politiska kriterier som EU har fastställt för medlemskap. Att skjuta upp kandidatländernas anslutning på grund av att EU inte gjort sin del av läxan skulle leda till att vi åter bygger upp en mur mellan öst och väst. Utvidgningen får inte skjutas på framtiden. Den är ett moraliskt åtagande och en historisk chans att göra Europa helt igen. Utvidgningen kräver reformer. Det är det den nu pågående regeringskonferensen handlar om. Folkpartiets vision är att regeringskonferensen ska leda till att Europa blir öppnare, mer demokratiskt och effektivare. EU ska syssla med färre frågor, och det måste klart framgå när medlemsstaterna respektive EU ska agera. EU ska endast agera där de gränsöverskridande frågorna är aktuella och när medlemsländerna inte själva kan lösa problemen. En utvidgad union kräver naturligtvis en översyn och reform av institutionerna. Vetorätten i ministerrådet bör begränsas till frågor av konstitutionell natur samt vissa frågor av särskilt nationellt intresse. Såväl rösterna i ministerrådet som antalet ledamöter i Europaparlamentet bör bättre avspegla folkmängden i de olika medlemsländerna. Det är ett naturligt demokratiskt krav, men en sådan förändring bör även beakta de små ländernas situation. Vidare bör parlamentet ges medbeslutanderätt på alla områden där rådet fattar beslut med majoritet. Inte bara de kortsiktiga institutionella reformerna är viktiga för att klara utvidgningen. Vi behöver även diskutera de principiella frågorna; hur en union med minst 30 medlemsländer ska utformas för att den ska fungera. Det behövs en författning för att reda ut den otydliga ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsländerna. Detta är ett gammalt liberalt krav som nu måste sättas i centrum. Den tyske utrikesministern Joschka Fischers anförande vid Humboldtuniversitetet i Berlin häromveckan, som nämnts här tidigare i dag, var ett friskt inslag och innebar ett välbehövligt nytänkande i diskussionen om Europas framtid. Oavsett vad man anser om talets innehåll och Fischers förslag om ett federalt EU behöver Europadebatten visioner av det här slaget. Utvidgningen kräver genomgående reformer av EU:s institutioner och fördrag, och dessa förändringar måste vi våga diskutera. Det gäller i alla EU:s medlemsländer men framför allt i Sverige, där debatten hittills lämnat mycket i övrigt att önska, precis som Marianne Andersson lyfte fram tidigare i dag. Folkpartiet har under årens lopp försökt att lyfta den här debatten, men det fordrades tydligen en Joschka Fischer för att den skulle komma upp på bordet. Här vilar ett stort ansvar på regeringen, som än så länge undviker den här debatten. Talar man för utvidgningen bör man även tala för genomgripande reformer. Sverige har som jag sade varit medlem i EU i drygt fem år. Men fortfarande präglas debatten här hemma i mångt och mycket av folkomröstningskampanjen. Det är mer av "de i EU" och "vi i Sverige" än "vi i EU". För att majoriteten av svenskarna ska känna sig tillfreds med medlemskapet måste EU ändras i den riktning vi skissat på. Europapolitiken måste också på ett naturligt sätt integreras i den svenska debatten. Men det är klart, så länge Vänsterpartiet och Miljöpartiet fortsätter att driva kravet att Sverige ska lämna EU, alltså gå ur det europeiska samarbetet trots att svenska folket i en folkomröstning sagt sitt i denna fråga, kommer frågan att ältas vidare. Det är ganska typiskt egentligen för Lars Ohly att det första han tar upp i sitt inlägg här i dag är utträdet. Det är det viktigaste. Det är det som ska sätta dagordningen. Jag blir på något vis så trött på detta. Här har vi haft en folkomröstning, och här har vi nu en utvärdering. Nu ska vi blicka framåt. Vi ska bli ordförandeland, och vi ska kunna driva de här frågorna. Så är det första man tar upp utträdet ur EU. Å andra sidan har ju Vänsterpartiet historiskt sett inte varit pådrivande i internationellt samarbete. Det är ganska typiskt ur den synpunkten. Det är uppenbart att när de två partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som är regeringens stödpartier har denna inställning påverkar det bilden av Sverige i själva EU-arbetet. Jag tror också att det förklarar en del av det låga valdeltagandet. Sverige är inte den kraftfulla och aktiva medlem som vi och andra skulle vilja se att Sverige var och som Sverige borde vara. Så jag undrar: När kommer Vänsterpartiet och Miljöpartiet att släppa kravet på att Sverige ska lämna EU? När kommer ni att acceptera folkomröstningen och sluta med talet om vikten av att lämna EU? Sveriges ordförandeskap nästa år är ett unikt tillfälle för Sverige att bli en mer aktiv och engagerad aktör i Europaarbetet. Hittills har våra insatser i det avseendet lämnat mycket i övrigt att önska. Kombinationen av att vi står utanför EMU och den alltjämt stora nej-opinionen gör att många inom den europeiska unionen fortfarande betraktar Sverige som något av en halvmedlem. Mycket talar för att IGC inte hinner avslutas som planerat under det franska ordförandeskapet nu till hösten. Ännu icke avklarade frågor kommer då att spilla över på det svenska ordförandeskapet. Nicefördraget kan i stället bli ett Göteborgsfördrag. Regeringen måste ha beredskap för att klara detta. Frågan är om den har det. Regeringen har presenterat ett förslag om vilka frågor som ska prioriteras under ordförandeskapet. Folkpartiet delar regeringens uppfattning att utvidgningen bör sättas främst på dagordningen. Ett utvidgat EU kan dock bara fungera och vinna medborgarnas förtroende om vi djupgående reformerar EU:s fördrag. Vi beklagar därför att regeringen i dag säger nej till att bredda regeringskonferensens dagordning. Jag ska avsluta med att säga några ord om världen utanför EU. EU:s internationella ansvar får inte stanna vid EU:s yttre gränser. EU har som världens största biståndsgivare, som har framhållits tidigare i dag av bl.a. Marianne Andersson, ett fortsatt globalt ansvar för världens fattiga länder och för att minska klyftorna i världen. EU måste stödja en demokratisk, social och ekonomisk utveckling för människor i hela världen. Som tillhörande den i särklass rikaste delen av världen har naturligtvis Europaunionen ett stort ansvar vad gäller biståndssamarbetet. Jag ser risker med att detta ansvar förfelas. Jag känner att detta är den egentligen enda riktigt osäkra delen i EU-samarbetet. Jag tycker att allt utom den här delen går i rätt riktning. En av de viktigaste vägarna till utveckling är frihandel. EU måste gå i spetsen för kampen för global frihandel. En ny internationell frihandelsrunda måste snarast komma till stånd. EU kan inte in på 2000-talet fortsätta att subventionera sina jordbruksprodukter och att med konstlade medel konkurrera ut de fattiga ländernas produkter. Här måste en avreglering och sanering till, och i det sammanhanget måste man visa handlingskraft. Jag står naturligtvis bakom samtliga de reservationer som Folkpartiet finns med på, men jag nöjer mig med att instämma i Marianne Anderssons yrkande om bifall till reservation 4, där man tar upp frågan om biståndet. Jag behöver inte utveckla detta mera, eftersom Marianne Andersson gjorde det på ett utmärkt sätt. Jag yrkar också bifall till reservation 7, där man tar upp de institutionella frågorna.
Fru talman! Låt mig först gratulera Folkpartiet och K-G Biörsmark till Folkpartiets framgång i Europaparlamentsvalet. Om den framgången hade kommit efter en reformering av EU:s parlament och av EU:s institutioner efter en eventuell utvidgning, hade det lett till ett mandat. Om Folkpartiet däremot gör ett mer normalt valresultat i ett kommande Europaparlamentsval, kommer Folkpartiet att försvinna från Jag beklagar det, inte därför att jag tycker att det är viktigt att Folkpartiet till varje pris ska finnas där utan därför att demokratin minskar i och med att mer makt flyttas över till institutioner som ligger långt bort från det som väljarna kan kontrollera. Grunden till Vänsterpartiets antifederalism är att vi ser att alltfler beslut fattas där väljarna inte kan ställa beslutsfattarna till svars. Den demokratiska idén bakom antifederalismen förbigår K-G Biörsmark med tystnad. K-G Biörsmark säger slutligen att vi har haft en folkomröstning och att Vänsterpartiet därmed ska foga in sig och tycka att EU-medlemskapet är bra. K G Biörsmark! Vi har också haft ett val. Jag kräver inte att K-G Biörsmark ska tycka att den nuvarande majoriteten i Sveriges riksdag är bra och ska lägga ned all opposition mot denna därför att vi har haft ett val. Historiens slutpunkt kommer aldrig att uppnås. Det är därför rimligt att man tillåter meningsmotståndare att behålla sina ståndpunkter, även om de har fått stryk i en folkomröstning. Vi respekterar majoriteten, men vi ändrar inte uppfattning för att gå K-G Biörsmark till viljes.
Fru talman! Lars Ohly talar om "ett normalt valresultat". Jag undrar vad ett normalt valresultat egentligen är. Valresultaten har historiskt sett verkligen gått upp och ned. Jag tror inte att det finns något normalt valresultat vare sig för Vänsterpartiet eller för Folkpartiet. Det är debatten som avgör. Jag kan bara konstatera att i EU-valet förra året trefaldigades vår representation, och det gläds vi åt. Jag tackar också så hjärtligt för Lars Ohlys välgångshälsning. När det sedan gäller att acceptera folkomröstningen vill jag säga: Ja visst. Jag håller med Lars Ohly om att debatten måste gå vidare, men att ställa kravet omedelbart efter en folkomröstning tycker jag är lite märkligt. Debatten får väl gå vidare, och ni får fortsätta att driva på om att vi ska lämna EU. Jag tror inte att det kommer att gynna Vänsterpartiet och leda till särskilt positiva valresultat för Vänstern om ett antal år, om ni ska fortsätta att driva detta, men vi har helt klart en fri debatt.
Fru talman! Med ett normalt valresultat menade jag det som Folkpartiet fick i det allmänna valet 1998, men det är naturligtvis riktigt att det kan ändras. Ett parti som får ett sådant valresultat, vilket inte är omöjligt, i ett Europaparlamentsval i framtiden, förhindras från att få representation i EU:s parlament om de reformeringar av EU:s institutioner som K-G Biörsmark står bakom sker. Vi kräver inte att Sverige ska lämna den europeiska unionen. Däremot anser vi att Sverige inte borde ha gått med i den europeiska unionen. Om EU utvecklas på ett sätt som svenska folket motsätter sig, måste det vara svenska folkets rätt att i en folkomröstning ompröva EU-medlemskapet. Det gäller t.ex. om vi är med i en union som utvecklas i den federala riktning som K-G Biörsmark står för. Det är en helt annan union än den som en majoritet sade ja till i folkomröstningen 1994.
Fru talman! Det här var en sensationell nyhet. Vänsterpartiet kräver alltså inte att Sverige ska lämna EU. Är det en ny ståndpunkt som ska antas på kongressen om några dagar? Det var intressant. Vänsterpartiet har historiskt sett varit mot massor av internationellt samarbete. Jag har en lång lista över detta. Ni var emot att Nationernas förbund skulle bildas. Ni var emot att Europarådet skulle bildas. Ni var emot den internationella handelsorganisationen WTO. Ni var emot att Nordiska rådet skulle bildas. Ni var emot Efta, EES, EU, PFF osv. Ni har på punkt efter punkt varit emot internationellt samarbete, och ni har - tydligen fram till i dag - varit emot medlemskapet i EU, men nu har ni accepterat det. Ni har så småningom accepterat de andra organisationerna, Europarådet, Nordiska rådet osv., och nu tydligen också EU. Välkomna!
Fru talman! Det finns argument som talar för ett begränsat IGC, och det är att ju mer man lägger in i en IGC-förhandling, desto mer komplicerad och utdragen risker den att bli. Man vill inte ytterligare villkora eller försena utvidgningen eller sätta ett verktyg i händerna på dem som vill få anledning att dröja med den. Jag tror att den rimliga tågordningen är att slutföra ett begränsat IGC och så snabbt som möjligt genomföra utvidgningen och att sedan genomföra den stora diskussion om framtiden som K-G Biörsmark här skisserade. Det fina i kråksången är att då kan också de nya medlemsländerna vara delaktiga i utformandet av den framtida union som de ska vara medlemmar i. Men den gemensamma prioriteringen nu är och måste vara att så snabbt som möjligt förbereda EU för att klara att ta emot nya medlemsländer. Det vore ju förskräckligt om kandidatländerna gör sin hemläxa och uppfyller EU:s krav men alltihop försenas därför att EU självt inte lyckas förbereda sig för utvidgningen. Jag delar K-G Biörsmarks uppfattning att en framtidsdiskussion om EU är utmärkt, men jag tror att vi ska ta var sak i sin ordning, med den prioriteringen att först klara utvidgningen, för det är den viktigaste frågan just nu.
Fru talman! Att i det här skedet kasta in alltför många frågor i IGC-förhandlingarna skulle eventuellt komplicera dessa, men vi har drivit detta från början, och vi känner naturligtvis från vår sida en viss otålighet. Vi tycker att det är för mycket av tövande i IGC förhandlingarna och att man från början skulle ha kunnat sätta upp en lite mer ambitiös dagordning. Man hade säkert klarat att hålla fler bollar i luften än vad man har haft. Jag håller med om att det är viktigt att man klarar ut de institutionella frågorna och kommer till skott. Men vi har, som jag sagt, känt en viss otålighet när vi sett att agendan var lite för smal, och det har gjort att vi har drivit på. Nu rullar det här på, och i detta skede ska vi kanske som sagt inte kasta in så många nya frågor. Vi har dock haft den här inställningen från början, och om man hade startat då, hade man klarat detta.
Fru talman! Jag är mycket glad att K-G Biörsmark medger att det inte nu är läge att kräva en utvidgning av den pågående regeringskonferensen. Man kan inte få allt. Det allra viktigaste för oss och de återuppväckta demokratierna som nu kandiderar som medlemsländer är att få en utvidgning till stånd så snabbt som möjligt. Däremot delar jag den uppfattning som K-G Biörsmark antydde här tidigare. Det är viktigt att hela tiden föra debatten på hemmaplan i ett framtidsperspektiv. Jag delar också uppfattningen att det är tråkigt att Sverige har fastnat i ett nejsägeri eller en utträdesdebatt om EU-medlemskapet som lagt en våt filt över framtidsdebatten. Jag vill t.o.m. gå så långt som att hävda att det nog är så att det svenska inflytandet över EU och EU:s utveckling har begränsats på grund av detta. All erfarenhet i EU visar att det land som kommer bäst förberett, mest genomtänkt, till en diskussion också är det land som kan sätta agendan och forma hur debatten ser ut. Sverige och Sveriges regering har haft en ganska defensiv inställning, precis om K-G Biörsmark sade, beroende på att man samarbetar med två utträdes och nejsägarpartier, och det har kostat Sverige inflytande. Jag tror att tågordningen ska vara att först genomföra den begränsade regeringskonferensen och förbereda EU för utvidgningen och sedan genomföra utvidgningen så snabbt som möjligt. Där finns en bred enighet. Sedan ska vi ta den stora diskussionen om framtiden i EU med de nya medlemsländerna, som är fullt ut delaktiga på samma villkor som vi andra.
Fru talman! Vi är i stort sett överens. Det Folkpartiet har velat peka på är att man ständigt måste driva på och hålla siktet högt. Hade företrädare som Schuman och andra tvekat, tövat, inte vågat, hade vi inte varit där vi är i dag. Man måste våga ta i de här frågorna. Det är inte farligt att diskutera. Men här ska det vara locket på. Jag tror att detta är en av förklaringarna till att svenska folket och svenska väljare inte riktigt är med. Det är bättre att lyfta upp det på bordet, diskutera det öppet och inte vara rädd för det. Då tror jag också att svenska folket kommer med i processen på ett annat sätt. Vi i Folkpartiet vill driva på. Därför är vi glada för att Schuman fanns en gång i tiden. Det är därför vi också är glada att Miljöpartiets Joschka Fischer driver på. Vi välkomnar det.

Fru talman! Jag tänker börja med att yrka bifall till reservationerna 9 och 8. Miljöpartiet stöder alla reservationer där det finns med. Det blev en intressant diskussion här mellan Sten Tolgfors och Karl-Göran Biörsmark. De verkar vara överens om att Sverige har en defensiv linje på EU nivå. Det är någonting som jag håller med om. Jag håller inte med om orsaken till eller analysen av varför Sverige skulle ha en defensiv linje i EU. Det är inte så att Socialdemokraterna har en defensiv linje i EU-frågor därför att det stöds i riksdagen av två EU Vad tycker Socialdemokraterna om EU? I dag säger man ja till EMU och man tycker om östutvidgningen. Egentligen driver inte Socialdemokraterna något på EU-nivå som EU inte är. Socialdemokraterna har väldigt svårt att driva igenom något eller tycka något när det gäller de strukturella frågorna om EU. Debatten i Sverige om EU-frågorna är en debatt som tyvärr är alldeles för begränsad och som inte heller går att jämföras med den debatt som förs på EU-nivå. Det finns väldigt många saker som den svenska regeringen och socialdemokraterna tycker är dåligt på EU-nivå. Det gäller t.ex. frågor där EU begränsar den ekonomiska politiken och miljöpolitiken. Det är frågor där EU sätter gränser för politikens inriktning och hämmar miljöutvecklingen. Vi kan t.ex. inte längre ha några sänkta arbetsgivaravgifter i Norrland eftersom EU-kommissionen har sagt nej. Vi har i dag t.ex. en maxgräns för etanol i bensin, någonting som Sverige inte vill ha. Vi har t.o.m. haft projekt där vi ska försöka ha blandpumpar med etanol i bensin i Sverige och utveckla nya bilar där man kan ha den här typen av bensininblandning. Det här är någonting som EU satt stopp för. När vi nu står inför en reformering av energiskattesystemet kanske det blir så att vi måste begära tillstånd av EU-kommissionen att ha det energiskattesystem som vi vill ha. Det beskedet kan vi få vänta på i ett år eller längre. Vi begränsas i att föra en ekonomisk politik, och vi begränsas i att föra en miljöpolitik. Det vore bra om EU satte miniminivåer, en undre gräns. Problemet är att EU sätter andra gränser, en övre gräns. Vad gör Sverige här? Driver Sverige och Socialdemokraterna på för att ändra dessa strukturella fel? Nej, Sverige svär lite grann, kan man säga. Regeringen svär lite och tycker att det är fel, men man håller sig inom systemet. Man vågar inte driva på. Det här är någonting som jag tror är Sveriges problem. Sverige är snällt, välanpassat och har bäst i klassen på EU nivå implementerat de flesta EU-direktiven utan att bråka särskilt mycket. Sverige ses som ett väldigt obråkigt land och ett väldigt snällt land, och det tror jag är ett problem. Alla här i dag har refererat till Joschka Fischer. Jag tycker att det är ganska intressant. Joschka Fischer, som är utrikesminister i Tyskland, får vara med att bestämma dagordningen på den svenska debatten. Varför drivs den inte mer från svenskt håll? Det är någonting man kan fråga sig. Vi måste ha en debatt om EU:s framtid och om EU:s struktur. Tysklands utrikesminister Joschka Fischer har talat om att han vill ha en federation, ett Europas förenta stater, och att han vill ha en konstitution för detta. Han säger att vi i dag är på väg mot ett Europas förenta stater, men det sker i hemlighet, i små steg och utan demokratisk debatt. Där har han rätt. Vad tycker då vi här i Sverige om detta? Här måste vi tycka någonting och inte bara låta det som sker ske. Vi måste våga diskutera och kritisera EU:s struktur. Vi borde använda det svenska ordförandeskapet till att genomföra de strukturella förändringar som vi vill ha. Vi vill att EU bör överföra kompetens till medlemsländerna som ligger på medlemsländernas nivå eller på regional nivå. Subsidiaritetsprincipen, även kallad närhetsprincipen, bör förverkligas. Kommissionen bör inte ha ensamrätt att lägga fram förslag och bör inte vara det politiska organ det är utan snarare ett administrativt organ. Det vore en förändring som vore önskvärd. Vi måste se till att driva att man kan ha miniminivåer på skatter på EU-nivå men inga maximinivåer eller begränsningar av den typ som finns i dag. Den process som sker i dag mot en federation - som jag vet att Karl-Göran Biörsmark stöder, eller Folkpartiet - är någonting som vi inte vill ha. Vi anser att en federation är oförenligt med en demokratisk och ekologiskt hållbar utveckling. Jag tycker att det är intressant att Karl-Göran Biörsmark tror att man kan banta EU och genomföra en federation. De i Europa och i EU som vill ha en federation vill inte banta EU. Alla de krafterna - förutom kanske svenska Folkpartiet - vill att EU ska ha större beslutsbefogenheter. Folkpartiet i Sverige stöder tanken om en federation för att kunna banta EU och göra att EU bara ska syssla med det som är gränsöverskridande. Det tycker jag är en ganska intressant tes. Jag ska gå över till den ekonomiska och monetära unionen, EMU. EMU är ett av de projekt i vår tid som kommer att påverka framtiden allra mest. Inom kort kommer euron att börja fungera som lagligt betalningsmedel i de flesta EU-länder. Förespråkare av EMU från höger till vänster vill avpolitisera den ekonomiska politiken och sätta delar av demokratin på undantag. Det sker till förmån för att för evigt låsa oss fast vid en politik som ser ökad tillväxt, definierat som en siffra, som ett självändamål. EMU är ett omodernt projekt, frånsprunget av verkligheten. Det finns i dag internationella betalningssystem, e-handel och Visakort. De är exempel på detta. Alltfler transaktioner och köp sker i dag utan sedlar och mynt. Allt talar för att dessa är på väg ut från betalningssystemet. Det hävdas ibland att EMU ska motverka internationella valutaspekulationer. Ingenting kan vara mer fel. EMU försvagar möjligheterna att bygga upp stabila regionala ekonomier och minskar möjligheterna att motverka de negativa konsekvenserna med globaliseringen. I själva verket minskar EMU det politiska handlingsutrymmet för demokratiska institutioner som riksdagen. Det som behövs är internationella regler som motverkar den alltmer oreglerade och fiktiva spekulationsekonomi som vi har i dag. Vi behöver en Tobinskatt, som innebär att man beskattar kortsiktiga, globala valutatransaktioner. Det ska inte vara lönsamt att spekulera kortsiktigt. Detta skulle ge en grund för långsiktigt hållbara investeringar och en långsiktigt hållbar ekonomi. Den ekonomiska politik som förs i EU-länderna av främst socialdemokratiska regeringar bygger, liksom EMU, på en politik baserad på kvantitativ ekonomisk tillväxt, som i sin tur leder till en överkonsumtion av energi och naturresurser. Den tar heller inte hänsyn till en rättvis fördelning. Klyftan mellan fattiga och rika ökar i dag, både nationellt och på global nivå. Denna rovdriftspolitik, som befästs med EMU, är anledningen till klimatförändringar med översvämningar och orkaner. På detta följer även minskade förutsättningar för livsmedelsförsörjning. Med EMU befäster vi än mer den kvantitativa ekonomiska tillväxten som en norm för den ekonomiska politiken, och det finns de som vill det. De skulle gärna se att ekonomiska värderingar blir ramar som väljare, politiker och demokratin ska hålla sig inom. Men det är inte demokrati. Det är inte heller så att t.ex. tillväxt i sig själv är någonting positivt eller nödvändigt. Vi måste styra om till en ekonomi som ser till tillväxtens innehåll, vilka varor och tjänster ett samhälle producerar och hur dessa produceras. Det är tillväxtens innehåll som är intressant - inte tillväxten definierad som enbart en siffra. Vi måste komma ifrån en ekonomisk politik som utgår från att alla samhällen på vår planet måste ha tillväxt för att vara hållbara. EMU tar inte heller hänsyn till att olika EU-länder har olika ekonomier, olika mängder av privatlån och företagslån och behöver olika lång tid för att reagera på ränteförändringar. Utifrån vems villkor kommer ECB att styra räntan? Blir det utifrån alla dessa länders villkor samtidigt, eller blir det utifrån de dominerande ländernas? Kommer EMU-länderna att behöva få en likartad ekonomisk struktur för att EMU-projektet ska kunna fungera? Hur ska denna ekonomiska struktur skapas och till vilket pris? Det finns inget självändamål med att ländernas ekonomiska struktur ska likformas. Det är inte heller önskvärt. Att olika delar av världen har olika ekonomisk struktur är en mångfald som t.o.m. är önskvärd. Det bidrar till utveckling, uppmuntrar kreativitet och teknisk utveckling och gör världen mindre sårbar. Det finns många argument mot EMU och några hedervärda för. Men på det stora hela väger nackdelarna tungt emot. EMU är motorn i skapandet av en ökad politisk integration i EU, dvs. en väg mot federalism. Vi menar att det finns områden där det behövs samarbete och gemensamma regler på internationell nivå men att konsekvenserna av EMU blir alltför långtgående. En gemensam valutapolitik kommer att skapa ett starkt tryck för en gemensam finanspolitik, en gemensam skattepolitik och en gemensam arbetsmarknadspolitik. I förlängningen riskerar detta att bli ett centralistiskt projekt i många stycken, och vi får en ekonomisk regering för EU, vilket bl.a. Joschka Fischer vill ha. Jag tänker också kort gå in på miljöfrågorna inför ordförandeskapet. Det finns två områden som vi tycker att det är viktigt att Sverige prioriterar under sitt ordförandeskap. Det ena är frågorna om EU:s struktur, och det andra är miljöfrågorna. Inget annat land har valt att prioritera miljöfrågorna. Konsekvensen har blivit att de har hamnat långt ned på dagordningen. Man pratar om ekologi och hållbar utveckling, men en god ekologiskt hållbar utveckling kräver en annorlunda ekonomisk politik. Det kräver att vi verkligen har en miljögaranti, dvs. att länderna får rätt att gå före, både av miljö och hälsoskäl. Det har man inte med dagens miljögaranti. Om den socialdemokratiska regeringen och den svenska riksdagen väljer att prioritera miljön, kan det bli så att vi kan komma någon vart på miljöområdet. I dagens Dagens Nyheter läste jag om vilken roll ordförandeskapet spelar. Där står att ordförandeskapet är mamma och pappa och att alla tittar på mamma och pappa för att få veta vad som ska hända. Den svenska forskaren Anna-Karin Svensson anser att ordförandeskapet faktiskt har betydelse och innebär en möjlighet att påverka. Därför tycker jag att det vore väldigt bra om Sverige försökte driva på när det gäller miljöfrågorna. Från regeringens sida säger man att det händer så många bra saker på miljöområdet. Men det är två frågor som är viktigast att driva från miljösynpunkt, både på EU-nivå och globalt: Den ena är frågan om en miniminivå för koldioxidskatten. Växthuseffekten är global och gränsöverskridande. Den andra frågan är att se till att handeln har ekologiska ramar. Man ska få gå före med både miljö och hälsokrav, dvs. miljögarantin. Det här är två frågor som Sverige borde driva, men i dag händer ingenting på EU-nivå. Frågan om en miniminivå på koldioxidskatten är nedlagd. Ett arbete är på gång för ett ramavtal på energibeskattning, men en miniminivå för en energiskatt har inte en styrande effekt. Vi är inte ute efter en energieffektivisering. Det är svårt att få någonting att hända med en miniminivå på just energibeskattningen. Vi behöver se till att det vi absolut inte vill ha, nämligen ökade koldioxidutsläpp, är det som beskattas och att vi har globala regler för det. Från svensk sida har man tyvärr inte velat ta upp denna fråga, vare sig under IGC eller på andra områden på EU-nivå. Det tycker vi är sorgligt. Sverige har hållit en väldigt låg profil och inte drivit dessa frågor. Vi önskar att man ska göra det annorlunda. Sammanfattningsvis kan jag säga att det viktiga i dag är att vi för en diskussion kring EU:s framtid och att Sverige vågar driva på strukturella förändringar. Sverige bör inte bara anpassa sig till systemet som man gjorde när det gällde införsel av alkohol och tobak - då accepterade man bara kommissionens förslag i stället för att våga bråka lite - utan våga driva förändringar på de områden där man vill ha det. Sverige måste prioritera miljöfrågorna, för det är sådana gränsöverskridande problem som vi ska lösa på internationell nivå.

Fru talman! Personligen anser jag inte att EU medlemsländerna ser Sverige som ett negativt land. Snarare ses vi som ett EU-land som gör vad vi ska och är ganska obråkiga. Hur kan man påverka regeringen så att den driver frågor och inte håller en så låg profil på EU-nivå som man gör i dag? Ja, det handlar mycket om att socialdemokraterna måste bestämma sig för vad de vill med EU:s framtid. De måste våga diskutera den saken internt i sitt parti. Jag tror att det finns väldigt många olika uppfattningar inom socialdemokratin, och det kanske man har även i andra partier. EU-nivån skapar nya frågor som inte alltid är lika enkla att svara på. Vi försöker påverka, både i EU-nämnden och i de frågor vi samarbetar om som har EU-relevans. Vi försöker få regeringen att våga ifrågasätta och driva frågor på ett mer annorlunda och tydligare sätt. Men då måste också Sverige och socialdemokraterna bestämma sig för vilka strukturella förändringar de vill genomföra, prioritera bland dem och driva dem. Det gör man inte i dag. Kanske bör Marianne Andersson fråga socialdemokratins företrädare om detta senare.

Fru talman! Sverige är snällt och välanpassat, sade Yvonne Ruwaida - och det ligger väl någonting i det. Som nämnts här flera gånger har samtidigt en av Miljöpartiets medlemmar ute i Europa, Joschka Fischer, talat klartext. Han har talat som en visionär liberal, skulle jag vilja säga. Debatten om hur det ska se ut i framtiden är naturligtvis jätteintressant. Kommer det att vara någon form av federation, någon form av förenta stater eller hur kommer det att bli? Det är omöjligt att säga i dag. Men vad vi från vår sida driver är att de frågor som vi bara klarar med ett överstatligt samarbete - ett samarbete mellan staterna på en överstatlig nivå - måste vi hantera på ett vettigt sätt. Det måste bli lite kraft och klös i besluten! Det är ju det som är unikt för EU om man jämför med andra samarbetsorganisationer ute i världen. Det finns kraft bakom EU, eftersom medlemsländerna har ställt sig bakom det hela. Jag vet inte om Yvonne Ruwaida såg på TV i går kväll. Per Gahrton var med i 8 dagar, och även han erkände, vad jag förstod av debatten, att det måste till någonting sådant här för övergripande miljöfrågor t.ex. Inte ens en så kraftfull motståndare som Per Gahrton är alltså främmande för den tanken! Jag har en fråga till Yvonne Ruwaida. Vi hörde tidigare här Vänsterpartiets företrädare Lars Ohly säga att Vänsterpartiet tydligen har ändrat sig, vad jag förstod på inlägget. Vänsterpartiet vill inte längre att Sverige lämnar EU - partiet har inte det på sitt program. Har Miljöpartiet fortfarande kvar ståndpunkten att man vill lämna EU?
Fru talman! Karl-Göran Biörsmark kallar Joschka Fischer för en visionär liberal. Karl-Göran Biörsmark kanske inte vet vad Joschka Fischer tycker i EU frågor. Han vill ha en ekonomiskt integrerad ekonomi. Han vill även ha en arbetsmarknadspolitik på EU nivå. Det är inget bantat EU som Joschka Fischer vill ha. Han är en federalist av stora mått, som vill se ett EU som snarare har svällt ut ganska mycket mer än vad det har gjort i dag. Jag kan alltså inte förstå hur Karl-Göran Biörsmark kan se Joschka Fischer som en förebild när det gäller att ha en federalistisk, bantad linje. Det finns inget federalistiskt, bantat EU eller någon sådan diskussion på EU-nivå. Federalisterna vill ha ett utökat EU. De vill oftast ha både ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik på en EU-nivå med en ekonomisk regering. Jag tycker att det är lite roligt att det i dag t.o.m. är så att Folkpartiets ekonomiska motion inte skulle gå att genomföra på grund av EU:s regler. Folkpartiet vill ju ha sänkt arbetsgivaravgift bara inom tjänstesektorn. Det är någonting som vi i dag inte tillåts göra med de EU-regler som finns! Vi kan sänka momsen på försök på vissa områden, men vi kan inte bara sänka arbetsgivaravgiften för t.ex. tjänstesektorn - det är någonting som EU inte tillåter oss att göra. Man kan inte genomföra Folkpartiets politik med dagens När det gäller medlemskapet i EU har vi sagt: Vid institutionella förändringar av EU ska man ha en ny folkomröstning om dessa. Blir det ett nej - om det nu gäller EMU eller ett nytt fördrag - ska vi också ha en folkomröstning om utträde eller inte.
Fru talman! Nej, det är säkert så att Joschka Fischer och vi inte är överens på alla punkter. Men på den punkt som vi talar om här, nämligen när det gäller att gå vidare med ett djupare samarbete och att man kan göra detta i någon form av federalistisk utveckling, är vi tydligen överens. Sedan kan man diskutera innehållet i detta, och det är vi öppna för att göra; hur mycket, hur lite och på vilka områden? Det kan vi naturligtvis göra. Vi köper alltså inte Joschka Fischers tal och det som de gröna står för helt och hållet - naturligtvis inte. Det tror jag inte heller ens har föresvävat Yvonne Ruwaida. Debatten får så småningom visa var vi hamnar. När det gäller sänkt skatt på tjänster så finns det någon sorts uppgivenhet i debatten. Man säger: Det går inte i dag. Tänk om man hade en sådan syn på politiken! Man säger: Det går inte i dag, för reglerna tillåter inte det och lagen tillåter inte det. Vi är ju till för att förändra, eller hur? Vi försöker peka på vägar och möjligheter. Vi tycker att förslaget om sänkt skatt inom tjänstesektorn är alldeles utmärkt. Om det nu är så att man inte kan klara det i dag fullt ut så får vi väl fortsätta med opinionsarbetet och den politiska dialogen och debatten för att genomföra det. Jag fick inte svar på min fråga. Har Miljöpartiet också ändrat uppfattning, som Vänsterpartiet? Eller står ni kvar vid att ni vill lämna EU?
Fru talman! Jag har aldrig hört en folkpartistisk företrädare, vare sig Karl-Göran Biörsmark eller någon annan, visa vilka förändringar som krävs för att Sverige ska kunna driva en självständig ekonomisk politik så att man i Sverige ska kunna genomföra Folkpartiets egen ekonomiska motion om att sänka arbetsgivaravgiften bara för tjänstesektorn. Jag har aldrig hört ett ord om vilka förändringar av EU som krävs för att kunna genomföra Folkpartiets egen politik. I dag får vi nämligen inte det, med de regler som finns på EU nivå. Eller är det kanske så att Folkpartiet inte är fullt medvetet om hur mycket EU påverkar den svenska ekonomiska politiken, och vilka gränser som i realiteten sätts för Sveriges ekonomiska politik? Jag svarade på frågan om Miljöpartiets syn på EU, men jag kan upprepa det för Karl-Göran Biörsmark: Vi i Miljöpartiet har sagt att vi är EU-kritiska, och vi har inte bytt uppfattning i vår syn på det svenska medlemskapet i EU. Men vi respekterar folkomröstningen. Vid institutionella förändringar av EU, t.ex. eller om det blir nya fördragsändringar, så vill vi ha en folkomröstning efter detta om utträde eller inte. Om Sverige t.ex. väljer att inte vara med i EMU så kanske man vill ta ställning till ett fortsatt samarbete eller inte. Det är detta som är Miljöpartiets linje i frågan. När det sedan gäller federalismen, och att tro att vi kan diskutera innehållet i en federation efteråt, eller att tro att det över huvud taget finns krafter i EU som driver samma bantade, federalistiska linje som Folkpartiet i Sverige så vill jag säga: De krafterna finns inte! Alla federalister är för ett utvidgat EU

Fru talman! Representanter för Miljöpartiet och Vänsterpartiet är mästare i att se allt vad som har med EU att göra upp och ned. Vi är kanske lite dåliga på att ta tag i de frågorna för att få en debatt. Det kan jag erkänna. När EU har en ambition och ett mål och fattar ett beslut är det oftast så, precis som i Sveriges riksdag, att det finns en del nackdelar med ett sådant beslut också. Dessa nackdelar målas alltid upp av miljöpartister och vänsterpartister så att man ser dem upp och ned. Jag vill ta upp en enda fråga, och jag vill vädja om ett mycket tydligt svar. Kristdemokraterna har inte tagit ställning för en federation, men jag vill ändå ställa frågan eftersom den är ganska vital. Yvonne Ruwaida sade att en federation är odemokratisk och ohållbar ur ett miljöperspektiv. Kan jag få en förklaring till det? På vilket sätt är en federation odemokratisk och ohållbar?
Fru talman! Det handlar om min grundsyn på demokrati, dvs. att demokrati är allra bäst när besluten fattas så nära människor som möjligt. I den federalistiska inriktning som diskuteras på EU-nivå ska fler och fler beslut fattas av kommissionen eller av en ekonomisk regering om det finns en sådan i framtiden. Då fattas inte besluten så nära människorna som möjligt. I EU går man dessutom in och detaljstyr. Jag ser inga tecken på att en federalistisk inriktning skulle vara en utveckling där man går bort från den här detaljstyrningen, snarare tvärtom. Utifrån det perspektivet är en federalistisk inriktning odemokratisk. Vad är grunden för EU? En kvantitativ ekonomisk tillväxtpolitik är ramen för EU-samarbetet. För mig går inte den kvantitativa ekonomiska tillväxtpolitiken alltid hand i hand med en ekologiskt hållbar utveckling. Det är tillväxtens innehåll som är intressant. Marknaden måste ha ekologiska ramar. Dessa ekologiska ramar sätter man inte på EU-nivå. Handeln och varors rörlighet går före alla andra hänsyn. T.o.m. djurens rörlighet går före hur man behandlar djuren. Om man bygger en federation med ännu mer makt på denna EU-nivå, med både det som är grunden för EU-samarbetet och den detaljstyrning man har, anser jag att det är odemokratiskt och inte hållbart ur ekologisk synpunkt.
Fru talman! En federation bygger såvitt jag vet på olika nivåer av beslutande i ett samhälle. Det finns lokala, regionala och nationella nivåer. Det som skulle tillkomma här är den centrala nivån. En federation är en helhet. Innebär detta att Tyskland inte skulle vara demokratiskt i och med att man har stater och egna lagar i vissa stater som avviker från de centrala? Skulle inte USA vara demokratiskt? Jag skulle vilja säga att de är mer lokala i sitt beslutande än vad Sverige är som nationalstat. Frågan gäller om inte Tyskland och USA är demokratiska eller ekologiskt hållbara länder?
Fru talman! Det finns ingen norm för vad som är mest demokratiskt eller inte. Vi har olika västerländska länder med olika demokratiska styrelsesätt. Enligt min uppfattning är ett land som USA mindre demokratiskt än ett land som Sverige av två skäl. I USA har man ingen representativ demokrati. Om Folkpartiet får 5 % och Miljöpartiet 10 % speglas det också i riksdagen. I USA har man olika valkretsar där man väljer en person. Jag tycker att det är mindre demokratiskt. Det andra skälet är att i ett land som USA har man ett extremt lågt valdeltagande på grund av att människor inte känner att det är demokratiskt. De känner att de inte kan påverka och att deras röst inte har någon betydelse i det demokratiska systemet. På papperet är det demokratiskt, men som jag ser det är USA mindre demokratiskt i verkligheten än ett land som Sverige som har representativ demokrati där allmänheten kan föra en diskussion om olika frågor. Sedan gäller det detta med olika nivåer och att även ett federalt EU skulle kunna vara demokratiskt. Det är kanske en kristdemokratisk uppfattning att man i dag på EU-nivå bara fattar beslut om de viktigaste gränsöverskridande frågorna. Miljöpartiets uppfattning är att EU fattar beslut på detaljnivå på ett sätt som inte är förenligt med en förankring nära människorna, snarare tvärtom. Man tar till sig fler och fler beslut på alla olika områden. Men vi har kanske olika uppfattningar där.
Fru talman! Jag vill instämma i det mesta av det som Yvonne Ruwaida har sagt. Hon har också vältaligt formulerat en språklig innovation, nämligen ordet "obråkig", ett adjektiv som jag kanske inte skulle använda för alla deltagare i den här debatten. Fru talman! Det finns en reservation från Miljöpartiet i utrikesutskottet som heter reservation nr 8. Där skriver Miljöpartiet att Sverige bör prioritera frågan om att avskaffa kommissionens ensamrätt att lägga fram förslag och i stället ge förslagsrätt åt de nationella parlamenten och Europaparlamentet. Min fråga är: Hur stämmer det överens med Yvonne Ruwaidas vältaliga antifederalism? Anser inte Yvonne Ruwaida att ett stärkande av EU parlamentets roll leder i samma riktning som federalisterna vill leda oss?
Fru talman! Vi har kommit fram till att om vi har ett Europaparlament ska de kunna lägga fram förslag, precis som de nationella parlamenten. Det innebär inte att Europaparlamentet ensamt kan lägga fram förslag. I dag har kommissionen rätten att lämna förslag och ska samtidigt genomföra dessa. Man har alltså ett visst politiskt utrymme inom det mandat man har samtidigt som man är ensam förslagsställare. Tillsammans med alla nationella parlament blir det ganska många som har rätt att lägga fram förslag.
Fru talman! Jag konstaterar då att ett sådant här förslag skulle leda till att legitimiteten för EU parlamentet skulle stärkas, vilket ju är precis det som federalisterna i Europa vill. Därför är jag mycket tveksam till Miljöpartiets inställning i den här frågan.
Fru talman! Låt mig börja där Holger Gustafsson slutade. Det blir ju fullständigt bisarra konsekvenser av det resonemang som Yvonne Ruwaida för. Några av jordens största demokratier, USA, Tyskland och Storbritannien, faller utanför Miljöpartiets definition av sann demokrati. Jag tror att de ord Yvonne Ruwaida egentligen sökte var proportionellt valsystem och inte representativ demokrati. Majoritetsval skulle alltså vara odemokratiska enligt Yvonne Ruwaidas definition. När valdeltagandet blir lågt, vilket jag gärna medger är ett problem, skulle det innebära att landet var mindre demokratiskt i sitt system. Slutsatsen av detta kan ju bara bli att de länder som är mest demokratiska är de diktaturer som haft ett valdeltagande på 99,99 % och där man dessutom röstat på samma person. Men nog om detta. Jag tror att alla inser hur underligt resonemanget är. Den parallell som Yvonne Ruwaida drog mellan Visakort och EMU är inte heller relevant. Poängen med EMU är att man får bort växelkursrisker och transaktionskostnader och skapar ökad transparens i ekonomin. Detta tillgodoses inte på något vis med ett Visakort. Allt detta kvarstår med ökade kostnader för företag och med svårigheter för människor att jämföra priser. Också transparensen i form av att människor kan jämföra alltifrån skatter till välfärdssystem och levnadsstandard på ett mycket enklare sätt faller bort med Yvonne Ruwaidas Visakortalternativ. Hon talade också om Tobinskatten. Låt mig säga att jag har direkt motsatt uppfattning i den frågan. Det är nämligen så att kapitalrörelser utjämnar skillnader som finns på marknaden. Det gör att pengarna går dit där de gör mest nytta. När man stryper investeringsflöden, som är resultatet av Tobinskatten, kommer det att drabba inte minst u-länderna. Implicit säger man egentligen att politiker vet bättre var pengarna gör bäst nytta än vad marknaden själv gör när människor ansvarar för sina egna pengar. Låt mig sluta med att be Yvonne Ruwaida utveckla Miljöpartiets syn på fredsfrågan och på krishanteringen, eftersom hon inte har nämnt det. Hur ska EU bäst agera för freden i närområdet, vilket är grundsyftet med hela samarbetet?
Fru talman! EMU leder till ett betalningssystem som gäller EMU-länderna. Men världen är större än Calmforsutredningen konstaterade att växlingskostnader är knappt en promille av BNP. Det är inte växlingskostnader som är ett argument för EMU eller för en gemensam ekonomisk valuta. Euron kommer bara att bli betalningsmedel på begränsad eurolandsnivå, vilket enligt mitt tycke gör att euron som betalningsmedel blir överflödig. Växlingskostnader kvarstår gentemot andra valutor, även om det inte är den stora frågan enligt Calmforsutredningen. Och det håller jag med om. När det gäller Tobinskatten tycker jag att det är viktigt att begränsa den kortsiktiga klippekonomin när folk tjänar pengar på att skicka pengar fram och tillbaka utan att vilja investera långsiktigt. Sten Tolgfors sade att han vill gynna investeringar. Det vill jag också. Men investeringar är något som innebär att man långsiktigt investerar, och då behöver man inte ha en Tobinskatt. Men man behöver ha det för att stoppa de kortsiktiga "bara-tjäna-pengartransaktioner" som finns. Det finns många i dag internationellt som stöder en Tobinskatt. När det gäller fredsfrågan ser inte jag EU:s gemensamma säkerhets och utrikespolitik som någonting som främjar freden i sig. Samarbete länder emellan främjar freden. Det vi måste jobba med, som är väldigt viktigt, är att se till att förebygga innan konflikter bryter ut när det gäller både inbördeskrig och krig mellan länder. I dag minskar man på EU nivå det förebyggande arbetet därför att man minskar biståndet på EU-nivå.
Fru talman! Det är rätt att inte alla länder i världen är tänkta att gå med i EMU. Men det är trots allt de 15 länder som Sverige har störst ekonomiskt utbyte med, och vi kommer snart att lägga till ytterligare 12 länder. Sammanlagt kommer det alltså att innefatta 27 länder. I ett land som Estland gör man allt man kan för att få komma med så snabbt det bara är möjligt. När det gäller Tobinskatt argumenterar Yvonne Ruwaida för kvarstående obalanser i världsekonomin och strypta investeringsflöden till u-länderna. Det är exakt konsekvenserna av vad det skulle vara. Politiken skulle överpröva de som äger pengarna och deras rätt att placera dem där de ger störst avkastning. Det skulle också strypa en del av tillväxtkraften i världsekonomin. Yvonne Ruwaida säger också att samarbete främjar freden. Men varför vill ni då inte vara med? Vi har tidigare i dag fått redovisat hur Vänsterpartiet har agerat när det gäller snart sagt samtliga internationella samarbeten, och Miljöpartiet är likadant. Inför folkomröstningen fick vi höra att om det blev ett nej till EU-medlemskap skulle ja-sidan driva fram folkomröstning på folkomröstning tills det blev ett ja. Men Miljöpartiet har agerat just precis så som man på förhand beskyllde ja-sidan för att komma att agera. Det blev ett ja, men nu ska man folkomrösta gång på gång om allt och inget tills det blir det nej man egentligen vill ha. Det måste vara jobbigt för en svensk miljöpartist. När Europas övriga miljöpartister argumenterar för hur de vill stärka samarbetet står man i Miljöpartiet svarslös. Man ska över huvud taget inte vara med. Joschka Fischer är en representant för ett europeiskt miljöparti som argumenterar i precis motsatt riktning till vad Yvonne Ruwaida gör. Slutligen detta med fredsfrågan mer konkret. Det är inte alls så som Yvonne Ruwaida säger, att EU drar ned på det förebyggande arbetet. Tvärtom pågår nu, delvis på svenskt initiativ, en mycket tydlig debatt om hur EU ska jobba för att förebygga kriser, civilt och militärt, och om hur man ska agera när kriser och krig väl har brutit ut, civilt och militärt. Men vi ser inte Miljöpartiet i den diskussionen, och jag fick inte heller något svar just nu.
Fru talman! När det gäller Tobinskatten tycker jag att det inte ska vara lönsamt att spekulera kortsiktigt. Vi vill också att inkomsterna från Tobinskatten ska kunna användas för att sätta upp en global finansinspektion, för att ge FN en stabilare finansieringsbas eller för att utgöra en satsning på fattigdomsbekämpning. Vi måste bekämpa fattigdomen. Vi måste se till att ha ekonomiska resurser för att förebygga konflikter i världen. På den här punkten har alla EU-länder tillsammans, med en gemensam EU-budget, de senaste fem åren minskat biståndet till länderna utanför EU. Det är verklighet, Sten Tolgfors. Man har inte ökat det ekonomiska biståndet. Däremot talar man om att man ställer upp, om att man är solidarisk. Men reellt sett är det pengarna som räknas, och antalet pengar man bidrar med har minskat. Många av de frågor som EU driver internationellt tycker inte jag alltid bidrar till en hållbar utveckling i många av omvärldens länder. När EU driver frågor på WTO-nivå blir en av de viktigaste frågorna hur man kan öka tillgängligheten för EU:s företag i andra länder - att få bort icke-diskriminerande åtgärder. Det kanske låter fint med icke-diskriminerande åtgärder. Men i realiteten innebär det att de välutvecklade länderna kan slå ut marknader i länder som inte är lika välutvecklade, och det bidrar inte till stabilitet i världen, och det bidrar inte till fred.

Fru talman! Jag vill börja med konflikten mellan miljö och handel. Birgitta försvarar miljögarantin. Som jag ser det är problemet med miljögarantin framför allt punkt 5 i artikel 95. Där ställs krav på att medlemsstater ska kunna bevisa att ett aktuellt problem är specifikt för en medlemsstat eller att det uppkommit efter den tidpunkt då man beslutat om harmoniseringsåtgärd. Det är så i dag att vi på många områden, både vad det gäller miljö och hälsa, inte får ställa högre krav. Vi måste tillåta azofärgämnen i godis i dag. Vi behandlar djur på ett omänskligt och ovärdigt sätt under transporterna i dag. Här duger inte miljögarantin. Då säger Birgitta att det är så att det finns en motsättning mellan en fungerande marknad och miljökrav, och därmed legitimerar hon att man inte skapar ekologiska ramar eller hälsoramar för marknaden. Detta är ett synsätt som Miljöpartiet verkligen tar avstånd från. En marknad kan visst fungera även om man ställer miljökrav. Men socialdemokraterna tycker kanske att handel går före miljöfrågor. När det gäller Feira kan jag säga att man fattade ett beslut om att ha full sysselsättning som mål. Jag undrar vad detta innebär. Innebär det att socialdemokraterna stöder att man har en ekonomisk politik och en arbetsmarknadspolitik på EU-nivå? Hur kommer det sig att socialdemokraterna inte kan tänka sig att driva frågan om strukturella förändringar inom EU? Hur kommer det sig att man, fastän man tycker att det är fel, accepterar att vi inte kan sänka arbetsgivaravgiften t.ex. för en viss sektor eller för ett visst område, t.ex. Norrland? Fast man tycker att det är fel accepterar man detta och driver inte frågan om strukturella förändringar. Man hade t.ex. kunnat säga att man på skatteområdet hade kunnat tänka sig minimiregler, men ingenting annat.

Fru talman! Vi tycker att det är lustigt att man från socialdemokraternas sida har framställt uttalandet i Feira som en stor seger om man själv anser att det inte har någon innebörd utan att arbetet ligger på nationell nivå. Sedan är det ju så att vi hindras i vår sysselsättningspolitik av olika EU-regler. Vi förhindras att driva fram sysselsättning genom att sänka arbetsgivaravgiften i Norrland eller för tjänstesektorn. Det är någonting vi inte kan göra. Det sätter faktiskt gränser för vilken ekonomisk politik vi kan föra, som motverkar målet full sysselsättning. Det jag tycker är oerhört viktigt att veta är hur det kommer sig att socialdemokraterna inte kan visa på att de vill förändra i EU:s strukturer. Varför säger de inte t.ex. att det bara får vara minimiregler på skatteområdet på EU-nivå och att man kommer att driva den frågan inom alla olika EU-områden som man behöver driva den inom? När det gäller miljön är det två viktiga frågor. Det är miljögarantin, och det är koldioxidskatten. Varför tar vi inte upp det som en fråga under ordförandeskapet? Varför tar vi inte upp frågan om koldioxidskatt, t.ex., under IGC? Det finns andra länder som gör det. Jag ser inte att Sverige aktivt tycker och driver frågor på EU-nivå. Vi pratar bara om att processer är på gång. Men ska vi avvakta dessa processer kommer det att ta åratal, och det kanske inte händer någonting. Sverige måste ha en tydlig vilja och tydligt driva dessa frågor. Här vill jag veta av socialdemokraterna vilka frågor man kan tänka sig att driva strukturellt under ordförandeskapet, men också i andra relevanta sammanhang, när det gäller en förändring av EU.

Fru talman! Situationen mellan EU och Österrike är i dag inte tillfredsställande ur demokratisk och subsidiär synvinkel. Regeringens linje är normalt öppenhet och dialog och inte isolering. Min fråga till Birgitta Ahlqvist är vad regeringen gör för att hitta en väg framåt i Österrikefrågan.

Fru talman! Birgitta Ahlqvist tog upp många viktiga områden i sitt anförande: utvidgningen, sysselsättningen, miljö, krishantering, osv. Men det var ett område som Birgitta Ahlqvist inte nämnde, kanske på grund av brist på tid - vad vet jag - och det är det internationella samarbete utanför EU, dvs. biståndssamarbetet. Där finns det en hel del att göra, precis som jag lyfte fram i mitt anförande. Vi har i vår motion U505 - yrkande 7 - bl.a. ett yrkande på detta område. Det är så att elva av den europeiska kommissionens organ finns utlokaliserade, men inget finns i Sverige. Vi har inget. Vi menar att biståndet fungerar dåligt och att det borde ske en översyn. Sverige har faktiskt en hel del att bidra med. Min fråga till Birgitta Ahlqvist är om socialdemokraterna ändå inte borde vara beredda att driva denna fråga lite hårdare. De borde försöka driva på dels när det gäller utvecklingsfrågorna och de tillkortakommanden som finns inom EU på det området, dels när det gäller en utlokalisering till Sverige.

Fru talman! Jag tycker ändå att det här på något sätt är ett halvt erkännande om att man borde lyfta fram de här frågorna lite mer från regeringens sida också. Att det finns andra länder som inte har någon sådan här utlokaliserad organisation eller något sådant här kontor är ju inget argument för att inte Sverige skulle kunna driva sin linje. Just på det här området tror jag att Sverige har en viss respekt internationellt, inte minst inom Europa. Därför vore det nog bra om Sverige drev frågor på just det området. Jag skickar med det här för fortsatt behandling så småningom, så får vi se vad resultatet kan bli.

Fru talman! Birgitta Ahlqvist sade att vi röstade om ett mellanstatligt samarbete i folkomröstningen. Så var det väl inte riktigt. Pelare 1 är ju, och var, överstatlig. Sedan fanns det ett mellanstatligt samarbete i tvåan och trean. Jag begärde egentligen ordet för att ställa två konkreta frågor om krishanteringen. Regeringen har ju det senaste året starkt betonat bara den civila delen av krishanteringen. Det är bra att regeringen ägnar sig åt den. Det är en viktig fråga, men den militära delen av krishanteringen är grunden. Det är mycket svårt att se en trovärdig civil krishantering utan en trovärdig militär krishantering. Dessutom går de delvis i varandra. Jag vill fråga om Birgitta Ahlqvist delar min uppfattning att man inte kan separera dem så att det ena förutsätter det andra. Min andra fråga grundar sig på att regeringscheferna i Köln och Helsingfors talade om att EU vid krishantering skulle agera i enlighet med principerna i FN-stadgan. Regeringen har däremot valt att explicit tala om ett mandat från säkerhetsrådet som förutsättning för agerande. Vi tycker alla att det är eftersträvansvärt, men det är inte alltid möjligt. Vad gör vi om säkerhetsrådet är blockerat? Ska vi stå passiva? Ska vi låta folk dö, eller ska vi agera ändå? Det här är mer än bara teori, det är en realitet. Kina blockerade fortsatt FN-närvaro i Makedonien när den som bäst behövdes. Vi vet att det i Kosovo också saknades ett explicit FN-mandat för agerandet. Men regeringen accepterade ändå Natos agerande där. Den svenska regeringen saknar helt och hållet linje här, därför får jag be att riksdagen klargör Sveriges förhållande. Det som är oacceptabelt i den här delen är passivitet och förlamning. Två frågor. Den ena gäller den civila krishanteringens beroende av den militära delen. Den andra gäller mandatfrågan. Vad krävs för att EU ska kunna agera i kris?

Fru talman! Jag tror nog att man får erkänna, Birgitta Ahlqvist, att det är mer än bara områden så där i allmänhet som ingår i det överstatliga samarbetet. I själva verket är det kärnan. Det är den gamla EG delen. Man vinner ingenting på att vara otydlig om detta. EU består av tre pelare med något olika karaktär. Jag välkomnar beskedet att socialdemokraterna också ser vikten av en fungerande militär krishantering. Men jag får nog be att Birgitta Ahlqvist sjunger en sång till om vad tolkningen "i enlighet med principerna i FN-stadgan" betyder. Regeringen har ju valt att i strid med de andra regeringscheferna göra tolkningen att det krävs ett entydigt FN-mandat från säkerhetsrådet. Jag hävdar att det inte är detta man syftar på. Detta är någonting som är eftersträvansvärt, som vi alla primärt vill ha, men om det icke går kan vi inte låta krishanteringen och arbetet för freden förlamas av att t.ex. en diktatur som Kina ånyo blockerar. Det är därför jag kräver ett konkret besked där. Delar Birgitta Ahlqvist denna min uppfattning, att i extrema situationer, när det är omöjligt att komma fram via säkerhetsrådet och det är förhindrat att ta sitt primära ansvar för internationell fred och säkerhet, ska EU kunna agera ändå? Ett entydigt besked efterfrågas.

Fru talman! Det är viktigt i den politiska debatten att man är tydlig och klar med vilken inriktning man har och vart man vill syfta med utvecklingen. Många seriösa betraktare ser uppbyggnaden av en gemensam militär styrka som ytterligare ett steg i riktning mot en EU-stat. I en artikel i DN av Bengt Albons talas det t.ex. om att man nu ser första steget mot det gemensamma försvar som finns inskrivet i gamla Från toppmötet i Helsingfors framkommer att den här krishanteringen bl.a. kan handla om flygstridskrafter. Det är inte bara begränsat till EU-ländernas egna territorier. Kommissionären Chris Patten har sagt att begreppet också i yttersta fall kan handla om ett nytt Kosovokrig. Det här tycker jag att Birgitta Ahlqvist och socialdemokraterna ser alldeles för lättvindigt på. De effekter som är förbundna med den utveckling som just nu sker innebär att svensk alliansfrihet reduceras till att enbart handla om ömsesidiga försvarsgarantier. Ahlqvist uppfattning om alliansfrihetens innehåll och betydelse?

Fru talman! Ett utmärkt besked. Jag förväntar mig då att socialdemokraterna i riksdagen skriver ett inlägg där man bemöter Bengt Albons artikel och förklara på vilket sätt EU:s utveckling i stället bör ske. Dessutom sade Birgitta Ahlqvist i sitt huvudanförande att sysselsättningen har blivit en viktig fråga och att toppmötet i Feira var en framgång. Samtidigt föreslår EU att sysselsättningen ska öka genom avregleringar av arbetsmarknaden. Det gäller arbetsrätten. Man föreslår ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det gäller omflyttning. Bankdirektören Tietmeyer i Tyskland har sagt att om EMU ska fungera måste en finsk arbetslös skogsarbetare vara beredd att ta ett arbete på en fransk vingård. EU föreslår ökad lönespridning. De som tjänar mycket ska tjäna ännu mer, de som är lågavlönade ska tjäna ännu mindre. EU föreslår också att skatterna ska sänkas och den offentliga sektorn beskäras. Är det svårt för Birgitta Ahlqvist att förstå att Feira inte i alla kretsar ses som en succé?